Fru talman! Innehållsmässigt tror jag att jag kan leva upp till fru talmannens vädjan om tydlighet i repliken. Om jag kan klara det akustiskt vet jag inte. Hörs det just nu? Vad bra. Om jag förstod Maud Björnemalm rätt menar hon att skälet till att inte vilja föra in de väsentliga skrivningarna i barnkonventionen i vår lagstiftning utan nöja sig med den nuvarande portalparagrafen skulle vara - om jag förstod hänvisningen till statsrådet Klingvall rätt - att det var så vaga formuleringar m.m. Min fråga är närmast vad Maud Björnemalm personligen tror. Skulle det för barn och barnfamiljer som söker skydd i vårt land bli bättre eller sämre om man förde in det? Det tycker jag borde vara det allra mest väsentliga. Självklart skall vi eftersträva en lagstiftning som är tydlig och allt detta. Men låt oss inte komma bort från huvudfrågan, nämligen vad som händer med människorna. Den andra frågan rör det som Ulla Hoffmann var inne på. Det gäller hur vi behandlar dem som söker skydd i vårt land mot förföljelse på grund av kön eller på grund av homosexuell läggning. Där uppfattade jag Maud Björnemalms inställning som sådan att de kanske egentligen fick mer skydd med den nuvarande lagstiftningen. Jag skulle vilja veta om det verkligen var rätt uppfattat av mig. Tycker Maud Björnemalm att det är bättre för dem som söker skydd på grund av kön eller homosexuell läggning med den nuvarande lagstiftningen än med det som föreslås i reservationen?
Fru talman! När det gäller barnkonventionen vill jag säga att vi har portalparagrafen. Dessutom har ju riksdagen vid ett tidigare tillfälle 1995 avvisat inkorporeringen. Jag har ingen annan uppfattning i dag än vad jag hade 1995. När det gäller den s.k. könsparagrafen kan man säga att de som är förföljda på grund av kön eller sin homosexualitet har två möjligheter till skydd här i Sverige. Den ena är flyktingkonventionen, och den andra är den här könsparagrafen. Det är faktiskt så, Bo Könberg, att många kvinnor inte vill att familjen skall känna till våldtäkter. Därför tycker de att det är bra att de får flyktingkonventionsstatus och inte faller under könsparagrafen. Det handlar alltså om den personliga integriteten.
Fru talman! Jag känner till att Maud Björnemalm är mycket väl insatt i svensk flyktingpolitik. Det har inte lett till att hon och jag har kommit till samma slutsatser om det hela. Maud Björnemalm deltar ju i den trepartisamverkan som vill ändra flyktingpolitik till någon allmän migrationspolitik, och vi börjar väl redan se konsekvenserna av detta. Men mina frågor gällde faktiskt inte det jag fick svar på, Maud Björnemalm. Min första fråga gällde om Maud Björnemalm trodde att det skulle bli bättre eller sämre för barnen och barnfamiljerna om vi ändrar i lagstiftningen. Det handlade inte om någon allmän hänvisning till 1995. Tror hon personligen att det skulle bli bättre eller sämre? På den andra punkten gällde det samma sak. Tror Maud Björnemalm att det skulle bli bättre eller sämre för de människor det är frågan om om vi gjorde den här ändringen. Jag vore tacksam om det inte blev mer lagkrångleri utan svar på de frågor jag ställde.
Fru talman! Jag förstår inte riktigt Bo Könbergs fråga. Eftersom jag, som tillhör majoritetspartiet, också har ett ansvar för den lagstiftning som vi har i dag, tycker jag att den fungerar bra.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka alla de eldsjälar som deltar i debatten och finns i kammaren. Jag vet att vi alla styrs av FN-deklarationen om mänskliga rättigheter och dess 14 § som säger att envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse. Liksom asylrätten är en del av de mänskliga rättigheterna är asylpolitiken en del av vår politik för internationell solidaritet. Flyktingfrågan angår oss alla. Vi har ett gemensamt europeiskt och globalt ansvar. Därför behövs också samordning inom och mellan länderna. Genom integrationen av asylpolitiken på Utrikesdepartementet har sambandet blivit tydligt med arbetet för att förebygga och lösa konflikter, med biståndet till återuppbyggnad av konflikthärjade länder, med stöd till frivillig återvandring för flyktingar och arbetet för mänskliga rättigheter. Över 10 % av det svenska biståndet går till flyktingrelaterade insatser. Så länge krig och konflikter tvingar människor på flykt och så länge förföljelse och förtryck gör det omöjligt för dem att leva i sina hemländer är asylrätten en absolut nödvändighet och en grundläggande mänsklig rättighet. Men asylrätten får därför inte heller urholkas eller förblandas med annan migration. Den måste hanteras med omsorg och allvar. Det kräver för det första en lag som tydligt anger vad som ger rätt till skydd i Sverige. Det fick vi med förändringarna i utlänningslagen. Grundbulten måste vara respekt för den asylsökandes rättigheter och den asylsökandes respekt för lagen. För det andra kräver det en asylprocess som motsvarar högt ställda krav på rättssäkerhet. I den nya utlänningslagen finns flera förbättringar. Dit hör t.ex. det ökade kravet på muntlig förhandling. För några veckor sedan fick jag del av kommittébetänkandet från NIPU. Jag konstaterar med stor tillfredsställelse att man uppnått parlamentarisk enighet om ökad rättssäkerhet genom tvåpartsförfarandet i domstol. För det tredje är asylfrågan en rättighetsfråga och bör hanteras som en sådan. Därför har de led i asylprocessen som tidigare hanterades av polis förts över till Invandrarverket. Det gäller frågor om tillstånd, förvar och verkställighet. Polisen behåller ansvaret för gränskontrollen, men också här kommer Invandrarverket att spela en viktigare roll i framtiden. Jag kan nämna att just nu pågår en intressant försöksverksamhet där frivilligorganisationerna finns representerade vid gränsen på Arlanda för att bistå asylsökande och följa asylprocessen. Därmed ökar deras insyn i asylprocessen. Det kan också ses som ett led i en förbättrad rättssäkerhet. Fru talman! Hur vi hanterar asylrätten är ett test på vår demokrati och kultur. Om rättssäkerheten är den ena principen på vilken vår invandringspolitik bygger, är humaniteten den andra. Också i en reglerad invandringspolitik måste det finnas utrymme för individuella humanitära skäl till uppehållstillstånd. Om de regler vi satt upp visar sig få konsekvenser som blir orimliga ur humanitära synpunkter måste vi vara beredda att ompröva dem. Detta är ett område som rymmer svåra dilemman och överväganden. Tvärsäkerhet och polarisering underlättar knappast rimliga lösningar på besvärliga problem. Glädjande nog har vi fått till stånd en alltmer fruktbar dialog med många av de frivilliga organisationer som är verksamma på detta område. Ett praktiskt resultat är det som pågår vid Arlanda som jag nämnde. Ett annat exempel är de frivilliga organisationernas aktiva medverkan i den utredning som Invandrarverket och Socialstyrelsen nu genomför för de barn som lever gömda i landet, som har diskuterats här tidigare. En öppen och respektfull dialog är ovärderlig för migrationspolitikens fortsatta utveckling. På några områden har reglerna ändrats eftersom de praktiska konsekvenserna visat sig bli alltför restriktiva. Det gäller återkallande av uppehållstillstånd för dem som lämnat oriktiga uppgifter om sin identitet. Huvudregeln är, och måste vara, att den som söker asyl i Sverige är skyldig att lämna riktiga uppgifter om sin identitet och skälen för sin ansökan. Om det i efterhand visar sig att man har fått uppehållstillstånd på felaktiga grunder kan det återkallas. Men det är inte rimligt att detta skall kunna ske oberoende av hur lång tid som förflutit och hur pass väl etablerad en person är i landet. Därför infördes en tidsgräns för återkallande av uppehållstillstånd som givits på felaktig grund. Därutöver kan s.k. udda och ömmande fall beviljas uppehållstillstånd som anhöriga. Jag noterar att utskottet anser att en utvärdering av de bestämmelser som gällt under två år bör ske snabbt och särskilt uppmärksamma de udda och ömmande fallen. Frågan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har behandlats dels i en särskild utredning, dels i NIPU. Kommittén har enats om förslag till förändringar av nu gällande ordning på några punkter. Jag undersöker därför möjligheten att behandla dessa frågor med förtur. Fru talman! Barnkonventionen fyller i år tio år. Det finns skäl för oss att granska vad vi hittills gjort för att uppfylla konventionens krav. Jag har också funnit det särskilt angeläget att uppmärksamma villkoren för de asylsökande barnen. Det gäller både de barn som kommer hit utan sina föräldrar och de som kommer med sina familjer, men också de barn som lever gömda när föräldrarna fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd men ändå stannat kvar i landet. Därav uppdraget till Socialstyrelsen och Invandrarverket. Under 1997 fick 6 367 personer uppehållstillstånd av humanitära skäl. Bland dem fanns en stor grupp barnfamiljer från f.d. Jugoslavien. Under 1998, januari till oktober, beviljades 4 468 personer uppehållstillstånd av humanitära skäl. I många fall har just hänsynen till barnens bästa vägt tungt i bedömningen. Fru talman! Internationaliseringen av vår befolkning är ett faktum. Sverige är oåterkalleligen ett mångetniskt samhälle, liksom alla andra länder. Över 10 % av vår befolkning är född utomlands. Antalet asylsökande är lägre nu än på 80-talet. Däremot är antalet uppehållstillstånd ungefär lika många, ca 40 000. Det beror på att anhöriginvandringen, efter den mycket stora flyktinginvandringen under kriget i f.d. Jugoslavien, är större i dag. Det är också fler som kommer under EU och EES-avtalet eller som studenter, forskare, företagare och idrottsmän. Samtidigt utvandrade ca 30 000 svenskar, infödda och naturaliserade. Nettoinvandringen blir då ca 10 000, vilket nätt och jämt uppväger befolkningsminskningen. Ett argument som vi ibland kan möta från dem som tycker att Sverige har tagit på sig alltför stort ansvar för mottagande av flyktingar är: Vi kan inte ensamma ta ansvar för alla som behöver skydd. Det har de förstås alldeles rätt i. Men ett Europa som bestämt sig för att ta ett gemensamt ansvar kan stå öppet och tillgängligt för dem som behöver skydd. Om flyktingpolitiken enbart är en angelägenhet för varje land för sig är risken stor att det i tider av arbetslöshet och främlingsfientlighet uppstår ett ovärdigt Svarte Petter-spel med världens flyktingar, där länderna försöker övervältra ansvaret på varandra. Därför innebär europeiseringen av flyktingfrågan en enastående chans att flytta fram positionerna och skapa utrymme för både generositet och humanitet. Det gäller både arbetet med att förebygga och lösa konflikter som leder till flyktingskap och beredskap att ta emot dem som behöver skydd. Ännu har EU långt ifrån förverkligat dessa möjligheter. Alltför ofta har diskussionerna fastnat i enbart gränskontroll och åtgärder för att förhindra invandring. Man kan ana ett ängsligt sneglande på en främlingsfientlig hemmaopinion. Det är viktigt att vi har en fungerande gränskontroll och att illegal migration kan motverkas. Men ett väl fungerande europeiskt samarbete för att motverka och lösa konflikter, att aktivt bejaka asylrätten och att ta emot dem som söker uppehållstillstånd på ett humant och värdigt sätt i våra länder är för mig grunden för asylpolitiken. Fru talman! Genom Amsterdamfördraget står hela invandringspolitiken på EU:s dagordning. Det gäller både asylregler, rättigheter för tredjelandsmedborgare, temporärt skydd, ansvarsfördelning och mottagande av asylsökande. På svenskt initiativ har nu också i avsnittet om mottagande av asylsökande förts in att särskild hänsyn skall tas till de asylsökande barnen. Målet är att EU skall bli ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, som det står i fördraget. Fru talman! Som en gengångare går rasismen och främlingsfientligheten genom Europa. En etniskt betingad social exklusion hotar i alla våra länder. Det måste motarbetas av regeringar och EU på ett helt annat sätt än hittills. Att bekämpa arbetslösheten är kanske den enskilt viktigaste motåtgärden. Men vi bör dessutom samla oss kring ett brett alleuropeiskt projekt för tolerans och samlevnad i det nya mångetniska Europa. De gäller både förhållandet mellan majoritetsbefolkningen och minoriteter och mellan nya och gamla invånare i våra länder. För detta krävs insatser på många nivåer av våra regeringar såväl som av parlament, frivilligorganisationer, kyrkor, i skolor och på arbetsplatser. Fru talman! Detta är, som alla här i salen vet, ett politikområde som rymmer starka känslor, svåra dilemman och mänskliga tragedier. Till mina egna tidigaste minnen hör bilden av flyktingar som kom med de vita bussarna från Hitlers koncentrationsläger. De bäddades ned, i mammas och pappas lilla hotell, i badkar när sängarna tog slut. Det som för mig blev en bärande bild genom livet var hur dessa benrangel, dessa människospillror blev till vanliga, normala medmänniskor på grund av omvårdnad, omsorg och kärlek. Många av dem, alltför många, fick aldrig skydd här i Sverige eller på andra håll undan förföljelsen, utan gick under i koncentrationsläger. Det finns ingen anledning att i dag ha en lägre grad av solidaritet än då. Genèvekonventionen kom till som en överenskommelse mellan länderna att ta ansvar för dem som behövde skydd undan förföljelse. Sedan dess har FN:s flyktingkommissarie byggt upp ett arbete runt om i världen till skydd för världens flyktingar, som bekant är. Sverige är en av de största bidragsgivarna till denna verksamhet. Vi tillmäter också UNHCR:s rekommendationer och bedömningar stor betydelse i vårt arbete. Låt mig till slut understryka, fru talman, att en rättvis human flyktingpolitik inte bara är en medmänsklig handling och ett internationellt solidaritetsåtagande. Det är också i högsta grad en investering i framtida goda relationer mellan länder till ömsesidig nytta. Jag tänker på forna namnkunniga flyktingar i Sverige som Willy Brandt, Bruno Kreisky och Papandreou. Jag tänker på Ugandas nuvarande president, försvarsminister och utrikesminister, som alla varit flyktingar i Sverige och nu är goda Sverigevänner. Man skulle kunna mångfaldiga exemplen, och ni kan göra det också från era erfarenheter, från Sydafrika och Namibia, från Spanien och Portugal, från Chile och Uruguay, från Ungern och Polen och från Estland och Lettland. I dag är också chansen stor, om man frågar efter vägen på en gata i Sarajevo, att man får ett svar på svenska. Jag tänker också på alla dem som kommit hit som flyktingar och som stannat i landet och som på olika sätt berikat och tillfört vårt land ny kunskap, kultur och kompetens. Allra sist: En turkisk vän till mig har uttryckt exilens trauma som vi aldrig får glömma så här: Exil är att varje dag vakna i ett främmande land och att varje natt sova i sitt fosterland. Därför är och förblir grunden för vår flyktingpolitik upplyst humanism och fast solidaritet med människor i nöd.

Fru talman! Det kändes väldigt positivt att lyssna på statsrådets anförande. Det visade sig också att statsrådet och jag har haft samma perspektiv på varför vi skall ägna så mycket arbete åt artikel 14 i deklarationen om mänskliga rättigheter. Jag delar också statsrådets uppfattning att det är viktigt att inte urholka asylrätten, så att den inte blandas med t.ex. anhöriginvandring eller andra typer av ansökningar. Men det kräver ju också att vi har bra lagstiftning kring t.ex. anhöriginvandring, så att man inte tvingas av olika skäl att söka asyl när det kanske inte finns asylskäl. Jag är väl medveten om bakgrunden till varför reglerna skärptes den 1 januari 1997. Jag tycker att det är mycket bra att vi gör den här utvärderingen för att se hur det har slagit och för att se på vilket sätt vi kan ändra reglerna. Allra mest tycker jag om det här med att utskottet säger att man skall uppmärksamma speciellt udda och ömmande fall, liksom även sista länken-fall och andra speciella anknytningar. Jag tror nämligen att andra speciella anknytningar kan vara en del av att se till att asylrätten inte urholkas, utan att vi på det sättet kan behålla asylrätten. Det var också glädjande att höra att statsrådet har planer på att eventuellt lyfta ut tvåårsregeln ur NIPU utredningen. Jag skulle vilja veta hur pass eventuellt det är, eller om det är så att det kommer att lyftas ut.

Fru talman! Jag kanske glömde att säga att jag välkomnar de tre tillkännagivanden som riksdagen ger till regeringen. Vi skall ge oss i kast med dem omedelbart och arbeta så skyndsamt som möjligt på dessa angelägna områden, men jag kan inte ge några tidslimiter.
Fru talman! När det gäller de tre tillkännagivandena förstår jag statsrådet. Att det skall ske skyndsamt just när det gäller anhöriginvandringen är mycket viktigt. Jag uppfattade att statsrådet sade att det som vi kallar tvåårsregeln eventuellt skulle behandlas med förtur. Min följdfråga var då om det skulle gå att stryka ordet eventuellt i dag, och säga att det kommer att behandlas med förtur.

Fru talman! Statsrådet talar väl, för att inte säga mycket väl. Han gör det för goda saker som asylrätt, mot rasism och mycket annat. Samtidigt är det ju statsrådet som är pappa till att vi har glidit över från en flyktingpolitik i de delar som behövs, till en mer allmän migrationspolitik. För statsrådet som för oss alla gäller naturligtvis det som står i skriften, nämligen att av deras gärningar skola ni känna dem. Jag skulle vilja fråga en del om resultaten av den nya migrationspolitiken, som det skall heta enligt de tre partierna. Vi har redan i dagens debatt nämnt att det förefaller som om de avslag som gjorts med den nya politiken är avsevärt större än vad som gällde i slutet av den förra perioden. Har jag rätt, och hur ser i så fall statsrådet på det? utredningen är alltså gjord våren 1998, så jag kan inte svara för hur det ser ut 1998 - förefaller det som om antalet beviljade ansökningar skulle ha sjunkit med mer än två tredjedelar. Vi talar mycket om humanitära skäl. Det gör inte minst statsrådet, och det står på något ställe i lagstiftningen. Men när vi har utfrågningar i utskottet får vi av ledande tjänstemän veta att orden humanitära skäl i lagstiftningen inte betyder det som vi vanliga människor menar med orden.
Fru talman! Jag är inte medveten om att det finns tolkningsskillnader när det gäller humanitära skäl. Jag trodde att det framgått av alla de humanitära skäl som har beviljats. Jag angav siffrorna flera tusen. De är ganska omfattande. När jag jämför siffrorna för 1996, 1997 och 1998 när det gäller fördelningen mellan konventionsflyktingar, övriga skyddsbehövande, kvotflyktingar och humanitära skäl dominerar de humanitära skälen kraftigt 1997 och 1998. Man kan inte tala om någon påtaglig skillnad. Det är en ganska jämn fördelning över åren. Vi kan strida mycket om det ena och det andra. Det skall vi göra för att ständigt belysa och genomlysa detta viktiga politikområde. Jag kommer just från Berlin. Det är därför jag inte har varit med från början i debatten. Vi har mycket kvar att göra i Europa innan vi får den europeisering av flyktingpolitik och migrationspolitik som vi vill se. Det är en lång fight vi har framför oss. Men vi har en möjlighet nu när vi har mer likasinnade regeringar. Det går i rätt riktning. Vår nya migrationspolitik står sig mycket väl i jämförelse.
Fru talman! Vi får väl återkomma statsrådet och jag i ett annat sammanhang till frågan om humanitära skäl. Jag refererade ett uttalande som har fällts i utskottet härförleden, och som jag tyckte bekräftade den bild jag har, nämligen att det är många som inte får bifall. Låt mig då upprepa de siffror jag nämnde. De kan ju vara fel. Den ena uppgiften är att vi 1996 och 1997 hade ungefär 46-47 % avslag, medan vi 1998, när den nya politiken förmodligen har slagit igenom, tycks ha avslagssiffror på 63 %, alltså avsevärt mycket mer. Den andra sifferuppgiften jag gav var från Röda korsets genomgång av anhöriginvandringen, där det föreföll vara en minskning på över två tredjedelar, alltså bort emot 70 % av antalet beviljade ansökningar. Jag undrade om detta stämmer, och om det är i överensstämmelse med den flyktingpolitik - som jag vill kalla det - som Sverige bör föra.
Fru talman! Jag har inte siffrorna framför mig, som Bo Könberg har. Jag vet att det som gäller är att vi nu har en lagstiftning och en praxis som är human och rättssäker, mer än i något annat land. Det säger föga att jämföra siffror från det ena året till det andra. Det har ju att göra med hur situationen ser ut i omvärlden. Den stora toppen hade vi efter Jugoslaviens implosion, naturligtvis. Nu är det färre asylsökande. Det som är viktigt, och som vi har att se till tillsammans, är hur man behandlar det enskilda fallet.
Fru talman! I dag händer stora saker. Först har jag fått träffa Nelson Mandela, sedan får jag replikera mot ett statsråd. Det gör jag för första gången i mitt långa liv. Jag har i spänd förväntan väntat på svaret på min vädjan, och försökt att gissa var statsrådet skulle väva in min vädjan. Jag tänkte: Var det vid asylrätten får inte urholkas? Nej, det måste vara: Vi skall inte ha tvärsäkra lösningar. Det skulle aldrig ha fallit mig in att föreslå statsrådet att lyfta ut någonting ur en utredning. Därför trodde jag att man kanske kunde göra på något annat sätt, och föreslog en förordning, eller kanske moratorium. Men det gör ingenting om det är utlyft ur en utredning. Jag är väldigt glad bara det gynnar de misshandlade kvinnorna. Jag tackar så väldigt mycket för skyndsam behandling.

Fru talman! Pierre Schoris anförande får man kanske säga var ett slags flykting eller migrationspolitiskt testamente. Jag har väl som alla andra anledning att förmoda att den här debatten är den sista på det här området som statsrådet Schori kommer att medverka i här i riksdagen. Jag vill i all enkelhet framföra ett tack för de insatser som Pierre Schori har gjort inom det migrationspolitiska fältet. Den humanism och de kunskaper och det internationella engagemang som statsrådet har imponerar verkligen. Förhoppningsvis får statsrådet nu i en eller annan egenskap fortsätta att odla det internationella engagemanget på EU-nivå som han har talat så varmt för. Om det nu skulle komma att ske, som ledare för den socialdemokratiska EU-gruppen i parlamentet, uttrycker jag i och för sig den diskreta förhoppningen att denna grupp inte blir så stor. Jag vill i alla fall tacka för den här tiden.
Fru talman! Jag hoppas att den blir väldigt stor, och att Gustaf von Essens partikamratsgrupp blir mindre, mycket mindre. Till skillnad från Gustaf von Essen, som är en gentleman och som står upp i ord och handling för flyktingar - han har som få i denna kammare också på plats kämpat för flyktingars rätt - är många av hans partikamrater i Europa och Europaparlamentet mörkblå reaktionärer som inte lägger ned ett dugg på att få en anständig flyktingpolitik. Till Gustaf von Essen och andra som deltagit i debatten här - det brukar vara de vanliga personerna - vill jag också uttala ett tack. Man skall inte föregripa framtiden och säga vad man skall göra och inte göra, men de här frågorna lämnar jag aldrig någonsin, särskilt som jag har fått dem med modersmjölken. Tack så mycket!

Fru talman! Det var ett väldigt tackande mot slutet här. Jag hör inte till dem som i riksdagssammanhang har jobbat så länge med de här frågorna men jag kan väl åtminstone tacka statsrådet Schori för mycket av det som han framförde här i dag. Mycket av det kunde jag instämma i - om än icke allt, vilket nog framgår i delar av det jag har att säga. medlemskapet framhölls det att "Sverige skall i EU kraftfullt verka för en solidarisk och human flyktingpolitik". Sedan dess har ganska mycket hänt, och det är egentligen ingen angenäm utveckling. Vänsterpartiet varnade redan före folkomröstningen ihärdigt för att den svenska flyktingpolitiken skulle komma att bli hårdare. Själv var jag aktiv i Nej till EU-rörelsen på den tiden och hörde ganska många gånger hur jasidan svarade på sådana argument: Flyktingpolitiken är en nationell angelägenhet. Sverige kan vidhålla sina mer generösa regler om vi vill. Vi måste inte anpassa oss. Så hette det då. I dag står det klart att många av våra farhågor dessvärre har besannats. Utvecklingen i Sverige följer den inom EU och går i riktning mot en allt hårdare attityd mot människor från andra delar av världen som tvingas fly från sina hemländer. Jag instämmer till fullo i det som Ulla Hoffmann tidigare anfört här i kammaren och skall själv i det här inlägget ge några exempel på den oroande riktningen för flyktingpolitiken inom EU. Jag skall också kommentera asylsökande barns självklara rätt till samma skolundervisning som svenska barn. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet menar, och detta har vi också angett i motioner som vi skrivit, att Sverige, tvärtemot vad som uttalades vid EU-inträdet, har gjort en utomordentligt svag insats i asylfrågor inom EU. Som exempel på detta kan nämnas den gemensamma tolkningen av flyktingbegreppet, som bortdefinierar förföljelse som inte utgår från statsmakten. Sverige nöjde sig där med att peka på sin avvikande uppfattning i en deklaration. Man har kommit överens om ett antal åtgärder för att bekämpa vad som kallas för illegal invandring, bl.a. genom förstärkt gränskontroll, samordnad kamp mot flyktingsmugglare, strängare aktioner mot flygbolag som tar passagerare utan resehandlingar och strängare granskning av visumansökningar från icke-EU-medborgare. På område efter område sluts nu muren runt fästning När det gäller den s.k. Irakhandlingsplanen, vars syfte, enligt vår mening, är att hindra kurder från Irak och Turkiet att fly från krig och politisk förföljelse och söka skydd i EU-länderna, är det extra anmärkningsvärt att ett så nära samarbete skett med just Turkiet. Turkiet är ju inte direkt ett land som gjort sig känt för sina omfattande insatser för de mänskliga rättigheterna. Vi ser också inför framtiden med stor oro på de signaler om harmonisering av flyktingpolitiken mellan EU:s medlemsstater som pågår. Österrike inledde sitt andra halvår som ordförandeland med att lägga fram vad som kallas för ett strategidokument för migrations och asylpolitik. I betänkandet anges i och för sig att enligt vad utskottet erfarit endast delar av detta dokument har fortsatt aktualitet och nu behandlas i expertgruppen. Det skulle vara ganska intressant att få höra lite mer om vilka delar det egentligen rör sig om. Innehållet, som uppenbarligen syftar till att hindra så många människor som möjligt att söka asyl inom EU, påminner för min del lite grann om det gamla dataspelet Donkey Kong - om det är någon som kommer ihåg det. Där handlar det hela tiden om att ta sig förbi livshotande hinder för att nå nästa nivå och så småningom kanske också slutmålet. Men det är ju inte fråga om ett spel, utan det skulle kunna komma att handla om vanliga verkliga människor och om verkligt lidande. Vad händer när vi till fullo deltar inte bara i beslutsfattandet utan också i det praktiska genomförandet när det gäller Schengensamarbetet? Hur kan det berättigas att genom bötesföreläggande gentemot exempelvis de flygbolag som låter människor resa hit ytterligare skärpa villkoren för att komma till Sverige och söka asyl? Och hur är det förenligt med rimlig rättssäkerhet att de nästan 4 miljoner människor som registrerats i Schengen Information System, SIS, i praktiken har förbrukat sin möjlighet att söka asyl i ett EU-land, oavsett skälen för det i framtiden - åtminstone så länge som de kvarstår i registren? Vänsterpartiet konstaterar att tanken om en human, en mänsklig, flyktingpolitik i dag är mycket svår att förena med den utveckling som sker inom EU. Vi kommer att göra vad som står i vår makt för att fortsätta kampen för varje människas rätt till skydd också i framtiden. Fru talman! När det gäller vårt förslag om att ge flyktingbarn rätt till samma skolundervisning som svenska barn måste jag säga att jag får ett något märkligt svar i betänkandet; det vill jag nog säga. Man anger de remissvar som inkommit dels från Invandrarverket, dels från Skolverket. Vidare föreslås ett tillkännagivande om en kartläggning för att se på asylsökande ungdomar i gymnasieålder som utnyttjar den till buds stående undervisningen, vilka resurser som skulle krävas om de gjorde det i större utsträckning och varför de inte gör det i dag. Det yrkande som skall bemötas å andra sidan handlar snarare om att ge alla flyktingbarn - barn är man i den meningen tills man är 18 år gammal - samma rätt till undervisning som svenska barn. Det betyder att de som är i grundskoleålder skall ges rätt till undervisning motsvarande 100 % av vad svenska barn får och att de som är i gymnasieålder skall få rätt att gå gymnasiet. I betänkandet berörs ytligt att flyktingbarnens grundskoleundervisning kostar något mer än de 65 % som angetts. Men inga argument ges egentligen mot att ge dem samma rätt till undervisning som svenska barn. Det är detta som jag finner märkligt. Jag är i och för sig ganska ny i riksdagen - jag har tänkt att jag kan "köra" med det något år i alla fall. Men nog borde det väl vara brukligt att man bemöter yrkanden i sak, inte att man lyfter ut en del av ett yrkande omvandlat till något annat för att sedan gå vidare, egentligen utan argumentation. Vi i Vänsterpartiet ser positivt på den kartläggning som nu skall komma till stånd; det vill vi gärna göra klart. Men nog tycker vi att man hade kunnat gå åtminstone något steg längre. Fru talman! I enlighet med vad Bo Könberg tidigare anförde har FN:s kommitté mot tortyr också funnit anledning att invända mot den svenska flyktingpolitiken. Under den tid som kommittén funnits har 29 anmälningar inkommit. 15 har lett till fällande domar. Där har kommittén alltså ansett att en person har utvisats till ett land där det finns risk att hon/han utsätts för tortyr. Av dessa 15 fall står Sverige för nästan hälften, nämligen för 7 fall. Senast i december fälldes Sverige i 3 olika fall av FN:s kommitté mot tortyr. Det som för några år sedan - jag tror att Pierre Schori själv i det sammanhanget deltog i en debatt här i kammaren - åtdrog sig stor uppmärksamhet i medierna är i dag nästan vardagsmat och resulterar knappt i en enda notis. Det säger ändå en del om hur klimatet på bara några år har förändrats. Fru talman! Jag står självfallet bakom Vänsterpartiets samtliga reservationer. Men med den fromma förhoppningen att åtminstone någon här i kammaren skall tycka om mig yrkar jag bifall endast till reservation 26 under mom. 36. Tack för ordet!
Fru talman! När man i Sverige införde den representativa demokratin gjorde man det av rationella skäl. Föreningar, organisationer och partier skulle via valda representanter kunna föra fram sina åsikter. Jag har i kväll från mitt rum under ett antal timmar lyssnat på debatten och jag tror inte att jag kan bli beslagen med att ljuga när jag säger att den här riksdagsdebatten, med få undantag, icke är representativ för folkflertalet. Nu är det alltså dags igen. Vi har ju varje år en debatt där svenska politiker anser, och ansett, sig kunna hantera ett ämne som inget annat land har kunnat hantera. Jag anser, fru talman, att svensk flyktingpolitik är en modern variant på Kejsarens nya kläder. Men H C Andersen hade den goda smaken att tala om att han var en sagoberättare. Så gör man inte alltid i Sveriges riksdag. Fru talman! Jag menar att svensk flyktingpolitik har havererat. Det har jag sagt länge. För fjorton dagar sedan sade forskaren Roy Andersson från Uppsala universitet exakt samma sak i en DN-artikel. Vi har haft politiker som ute på gator och torg talat om en lyckad flyktingpolitik. Efter 15 års lyckad flyktingpolitik är vi tvingade att starta ett integrationsverk. Ett "bättre" betyg på en misslyckad politik kan man knappast få. Vi ser Rosengård i Malmö, Bergsjö i Göteborg, Rinkeby i Stockholm och samma fenomen i många andra länder i Europa. Det är bevis på en misslyckad politik. Det handlar inte om att det är fel på de människor som sökt sig hit. Men vi i Sverige har trott att vi skulle kunna lösa det som ingen annan kunde lösa. Alla som vill ser i dag effekterna av en felaktig politik. Dessutom är den orättvis. Jämfört med nordiska länder i allmänhet och övriga EU-länder i synnerhet är vår politik unik. Jag väntar ibland på det första uttalandet från en ledande svensk politiker där han eller hon säger att en mängd europeiska statsöverhuvuden är rasister. I övriga Europa bedriver man i dag en politik som helt skiljer sig från Sveriges. När människor i Sverige säger att de vill driva en politik som ungefär är ett snitt av övriga EU:s, kommer gärna klyschorna, som i och för sig ibland kan betecknas som hedersomnämnanden när de kommer från kommunister, att man är rasist. Då är alltså övriga Europa också rasistiskt. Det är bara att konstatera. För något år sedan begärde jag att riksdagens utredningstjänst skulle plocka fram opinionsmätningar och attitydsundersökningar om svenska folkets syn på flyktingpolitiken under de senaste tio åren. De uppgifter jag fick slutade 1997. Det var en bedövande läsning om man skall kalla Sverige för en demokrati. Även i de partier som i dag säger att de vill ha en än mer generös flyktingpolitik fanns det många sympatisörer som tyckte att flyktingpolitiken var felaktig. Då kan man, lite oförskämt, ställa en liten fråga. Tänk om de partier som tycker att vi skall ha en än mer generös flyktingpolitik sade till sina sympatisörer att om de inte delar partiets flyktingpolitik borde de rösta på andra partier! Kommer vi någon gång att få möta den reaktionen ifrån de aktuella partierna? Fru talman! En annan fråga som är som att gå på minerad mark. Det förekommer i stort sett ingen debatt i medierna på ledarsidan, de stora insändarsidorna och debattartikelsidorna om detta. Jag pratade häromdagen i ett annat ärende med en debattredaktör från en av våra större tidningar. Han sade att han inte tog in artiklar därför ingen ansvarig svarar. Man lägger locket på. Nu är det dessbättre så att man på de mer normala insändarsidorna tar in vad folket tycker och tänker. Det gläder mig att prenumeranter i allmänhet läser mycket oftare insändarsidorna än de stora mer partianknutna debattartiklarna. Vi har haft journalister som talat om att de medvetet dolt uppfattningar om flyktingpolitiken för en, som de då tyckte, en god sak. Men det verkar som att de har ångrat sig. Jag kan nämna namn som Göran Skytte, Jan Josefsson. De har i TV deklarerat att de har vilselett folket i den här frågan. Det är så, fru talman, att när medierna beskriver ett skeende som medborgarna uppfattar inte stämmer överens med deras verklighet är det kris, inte bara för medierna utan framför allt kris för demokratin. Jag talade tidigare om rasister. Det är ingen som längre bryr sig om den benämningen. Alla struntar i den därför att det handlar om svensk flyktingpolitik. Vi är många som är kritiska mot den. Det handlar inte om människor är bruna, gula, svarta, blå eller vita. Det handlar om ett Sverige som nation. Vi har inte resurser att klara av det. De som säger att vi har det kan gå ut och titta i de områden som jag nämnde i mitt anförande tidigare. Sedan har vi amöbor i den här debatten. Dessbättre är de mycket få, s.k. skinhead. Jag brukar säga att man kan tävla vem som är den minst kloka varelsen på jorden. Och jag tror faktiskt att skinhead förlorar i den kampen jämfört med amöborna. Däremot tycker jag att det är viktigt att vi skall få yttra oss utan att bli bespottade eller att man kastar över oss de olika klyschorna om rasism och främlingsfientlighet. Jag vill, fru talman, att alla skall få lov att yttra sig, både demokrater, nazister och kommunister. Sedan får folk väga. Jag anser att människorna är så pass kloka att de själva kan avgöra och ta till sig ett budskaps bärighet eller ej. Fru talman! Vad skall man nu göra åt det här problemet? Det är ett problem även om faktiskt ingen vet om det. Monumenten över vår okunskap finns i hela Sverige. Men jag skulle vilja vädja till alla som har inflytande i dessa frågor som opinionsbildare att se till att människor som kommit till Sverige får lära sig svenska språket så fort som möjligt. När man inte kan språket och inte kan prata hygglig svenska trots många års vistelse i Sverige kan det innebära vissa problem om man skall söka ett jobb. Självklart bör också i Sverige svenska regler gälla. Vi skall inte ha sådana domslut som vi fick för en tid sedan om kulturskillnader. Att en krogägare i Göteborg skulle få lov att undgå gällande regler motiverade man med att det var kultur i hans land. Om vi skall acceptera detta tror jag inte att vi kommer att klara integrationen. Vi hade en debatt om diskrimineringslagstiftning i förra veckan. Om den kan man säga att den i alla fall inte skapar ett enda nytt jobb. Till sist - nu är jag ute på lite väl hal is. När jag ser omröstningsresultatet kommande onsdag från denna debatt kommer så klart en bedövande enighet att visas. Men jag vågar påstå att enigheten kolleger emellan i denna fråga inte är lika omfattande. Allra sist: Det har här sagts att FN har kritiserat Sverige. Men vad säger då FN om t.ex. Finlands flyktingpolitik, om Frankrikes flyktingpolitik, om Portugals flyktingpolitik, om Spaniens flyktingpolitik? Det borde finnas massvis med anmälningar om misskötsel och dålig flyktingpolitik. Flyktingpolitiken kostar visserligen pengar, men idealitet och medkänsla får kosta. Däremot hade det kanske varit en Gudi behaglig gärning om riksdagen vågade tala om vad flyktingpolitiken kostar. Nu förstår jag mycket väl varför man inte vågar det, och därför gör man inte heller det.
Fru talman! Sten Andersson inledde med att säga att demokrati hade genomförts i vårt land av rationella skäl. Det är klart att alla vi som är anhängare av demokrati tycker att det finns rationella skäl som talar för det. Men de allra flesta av oss är för demokrati därför att vi tycker att det ligger ett stort värde i att det är de många människorna som får bestämma så att inte vissa har 40 röster och några enstaka har en eller ingen röst. Men detta var mera en reflexion i förbifarten om att demokratin har andra värden är de rationella, även om de är starka. Huvudpunkten i Sten Anderssons anförande - och jag tror att det också gäller tidigare inlägg som han har gjort - är att det finns en skillnad mellan den flyktingpolitik som förs och det som många människor i vårt samhälle tycker. Så kan det förstås vara. Många av oss har i olika sammanhang mött människor som har varit mycket negativa till att Sverige tar emot en enda människa från något annat land. Det är självklart att denna diskrepans är ett problem, inte minst i en demokrati. Nu kan man påverka på olika sätt. Antingen kan man återge de stämningar som man möter, t.ex. i riksdagens talarstol, eller så kan man ägna sin energi åt att göra vad man själv kan för att öka toleransen, vidsynen och förstärka de humanitära värderingarna i ett samhälle och slåss för ökad integration. Det vore intressant att höra vilka insatser som Sten Andersson har gjort på det senare fältet.
Fru talman! Till att börja med kan jag tala om att jag bor i ett område i Malmö som är ägt av ett allmännyttigt bostadsbolag, så jag har dessa problem inpå mig. Jag har bott där i 35 år, och jag tänker bo kvar där också de år jag har kvar, och det fungerar bra. Det verkar vara dåligt med hörseln i kammaren här i kväll. Jag sade faktiskt att representativ demokrati var ett rationellt skäl, inte enbart demokrati. Men Bo Könberg kan ha hört fel, och i så fall är han ursäktad.
Fru talman! Jag uppfattade inte att det var fråga om ett inlägg i diskussionen om vi skall ha representativ eller direkt demokrati som avsågs. Jag tar förstås med mig Sten Anderssons besked att det var i den frågan som han uttalade sig. Dock tyckte jag inte att jag fick något svar på min fråga. Vilka insatser, om några, har Sten Andersson gjort för att öka toleransen, vidsynen och de humanitära värderingarnas genomslag i vårt samhälle?
Fru talman! Jag sade det på skånska men ändå på ett någorlunda hyfsat sätt. Jag bor alltså i ett område där det finns 30-35 % invandrare. Det fungerar bra och vi är goda vänner. Vi har konflikter som alla andra, men det fungerar i stort mycket bra. Jag tror inte att någon av dem som bor där och som har fått asyl i Sverige som anser mig vara extremist. Jag fungerar med dem, och de fungerar med mig. Men jag skall tala om en sak för Bo Könberg. Hos de kockumiter som jag jobbade med på 60-talet i Malmö och som kom från olika länder finns det en mycket stark kritik mot dagens flyktingpolitik. Det är kanske en nyhet för Bo Könberg, men så är det, om han någon gång har gjort ett besök ute i verkligheten.
Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att jag bor i ett liknande område, Rinkeby utanför Stockholm, bredvid videoaffären, om det är någon som är intresserad av att komma och hälsa på. Vi talar alltså på samma grunder här. Jag tror att jag uppfattade Sten Andersson rätt när han sade att det kunde vara en komplimang att bli kallad för rasist av en kommunist. Jag kan ha missförstått, men i vilket fall som helst tänker jag inte göra honom så glad här i dag. Vi i Sverige befinner oss i en situation med en ökande segregation och med en omfattande arbetslöshet. Då är det ganska lätt att hitta en enkel förklaring och en ekel lösning som gör att man själv är utan skuld, men som samtidigt inte utmanar det etablerade samhällssystemet. Många människor väljer i en sådan situation att skylla på någon annan, att skylla på de människor som kommer hit från andra länder. Jag instämmer i det som Bo Könberg här tidigare anförde. Vi som politiker kan ju ta ställning i den frågan. Vi behöver inte vara språkrör, utan vi kan själva ha åsikter om huruvida det är riktigt och rätt eller om man bör försöka att motverka sådana idéer och tendenser. Min första fråga är: Är Sten Andersson beredd att göra det, eller vill han endast vara ett språkrör för den inskränkthet och intolerans som i dag råder i stora delar av det svenska samhället? Sten Andersson antydde att han hade svaret. Varför är det då, enligt Sten Anderssons uppfattning, så att riksdagen inte vill redovisa den totala kostnaden för flyktingmottagandet? Det vore intressant att få Sten Anderssons förklaring till detta. Jag är intresserad av att höra det svaret.
Fru talman! För att ta det sista först: För fem sex år sedan var Maj-Lis Lööw invandrarminister. Hon var på ett möte i Västerås som är dokumenterat i medierna och av TT. Då sade hon att hon beräknade kostnaderna till 40 miljarder kronor om året. Om jag får betyget inskränkt och intolerant av Kalle Larsson får jag väl leva med det. Men jag känner på mig att det är betydligt många fler utanför den här byggnaden som har en diametralt motsatt uppfattning. När jag hörde Ulla Hoffmanns och en del andras anföranden här tidigare undrade jag: Vill ni öppna gränserna till Sverige? Är det vad ni vill? Ni klagar ju på allting. Då är frågan: Vill ni att vi skall skrota tulloch passkontroller? Den frågan måste ni faktiskt svara på. Det kan återigen vara fel på min skånska, men jag sade tydligt i mitt anförande att jag inte lägger skulden på dem som har kommit hit. Skulden ligger på oss, inklusive på mig, 349 politiker i denna kammare. Det kan Kalle Larsson läsa i morgon bitti.
Jag får erinra Sten Andersson om att detta replikskifte är mellan Sten Andersson och Kalle Larsson.
Fru talman! Sten Andersson vill göra detta till en debatt om Vänsterpartiets flyktingpolitik och den finns ju redovisad på ganska många håll. Efter debatten kan jag själv överlämna den motion som vi senast har väckt, så att Sten Andersson kan ta del av vår uppfattning i dessa frågor. Jag tror att Sten Andersson också känner till att vi inte vill ha en fullständigt fri invandring. Vi vill behålla tullkontroller och sådant. Det går att läsa innantill för att ta reda på vad vi har för uppfattningar i dessa frågor. Men det finns en ton i Sten Anderssons inlägg som jag ändå vill kommentera. Han säger att ingen vågar prata om detta och att det är svårt att få in insändare och debattartiklar i tidningarna. Det är möjligt att det är den erfarenhet som Sten Andersson har gjort. Men man kan ju inte göra sig till martyr och talesman för en massa människor om man inte delar de uppfattningar och de åsikter som sprids. Där är jag fortfarande inte riktigt klar över vad Sten Anderssons svar är. Också jag tycker att man i fullständig öppenhet och inför alla här i kammaren kan få företräda den åsikt som Sten Andersson har. Jag lovar Sten Andersson att vid varje tillfälle som Sten Andersson vill diskutera dessa frågor ställer jag gärna upp, här i kammaren eller någon annanstans. Jag vill hävda att vi befinner oss, inte mil, inte ljusår utan galaxer ifrån varandra när det kommer till värderingar om alla människors lika värde.
Fru talman! Faktum är att det som Kalle Larssons parti står för - utan att nämna något annat namn och behöva bli beskylld för att blanda in andra - är i praktiken ett helt öppet Sverige som skulle skilja sig monumentalt från övriga Europa. Det finns ännu inte något enda beslut om utvisning eller avvisning som ni har sagt har varit korrekt. I interpellationsdebatter och i skriftliga frågor till statsråden klagar ni på allting. Då måste ju slutsatsen bli att ni vill ha open gates i Sverige. Det är klart att ni har rätt att föra fram en sådan politik, men gör det lite ärligare. Påstå inte någonting annat, för det blir genomskådat förr eller senare.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 16 under mom. 15. I min motion Sf619 har jag lyft fram frågan om tvåårsregeln och noterar med tacksamhet här i kväll att tvåårsregeln skall behandlas med förtur, enligt ministern. Detta är viktigt därför att kvinnoimport eller, med ett finare ord kallat, förmedlingsverksamhet förekommer och har förekommit under många år här i Sverige. Till Sverige kommer varje år ett stort antal kvinnor som importerats av män till vårt land. Dessa kvinnor ser i erbjudandet en möjlighet till ett nytt liv. De kan inte språket, de har ingen kunskap om kulturen. Flera har bara svarat på någon annons, där män från Sverige annonserat efter en kvinna, eller genom annan förmedlingsverksamhet lockats att flytta hit. De kommer till Sverige med drömmen om ett fint hus, pengar och en dräglig tillvaro. Denna illusion grusas snart av den bistra verkligheten där det i många fall är kvinnan som blir ett offer - offer för en man som utnyttjar henne såväl fysiskt som psykiskt och sexuellt. Ibland har personalen på Invandrarverket försökt att varna den aktuella kvinnan genom att berätta att mannen tidigare har tagit in kvinnor till Sverige eller att mannen är kriminell. Kvinnorna brukar dock inte vilja lyssna, därför att drömmen om frihet i Sverige är starkare. Man vill inte tro något som skulle kunna förhindra en möjlighet att ta sig hit. Inte nog med att kvinnan utsätts för kränkande handlingar, utan det händer också ofta att mannen tröttnar på kvinnan och kastar ut henne. Många av dessa kvinnor har under sin vistelse i Sverige isolerats av mannen och inte haft några möjligheter att lära sig språket, skaffa sig ett arbete eller en bekantskapskrets. Om mannen har tröttnat på kvinnan innan tvåårsperioden har gått får kvinnan svårigheter att få stanna i Sverige på grund av nuvarande lagstiftning. När ett äktenskap upplöses efter kortare tid än två år kan omständigheter av humanitär natur beaktas vid en förlängning av uppehållstillståndet, t.ex. då kvinnan har misshandlats av mannen. Men det här är ingen enkel procedur för kvinnan, och hon är i händerna på en mycket tuff utlänningsnämnd. Blir kvinnan utvisad till sitt hemland riskerar hon dessutom att bli utstött på grund av att hon är skild. Ibland händer det också att det finns barn med i bilden. Det finns fall där utländska kvinnor med barn har tagits hit av pedofiler och båda har utnyttjats. I andra fall är det så att kvinnan får barn med den svenske mannen, men inte ens detta faktum kan skydda kvinnan från utvisning om den svenske mannen tröttnar innan de två åren har gått. Den här frågan har debatterats i så många år, och jag, som nu är en del av beslutssystemet, skäms över att ingenting har hänt. Invandrarverket har t.o.m. för något år sedan tillskrivit både riksdag och regering och bett om större möjligheter att stoppa kvinnoimport. I januari 1996 ringde jag själv till departementet och bad att få tala med den som var ansvarig för invandrarfrågor och tvåårsregeln. Det var mycket luddiga svar som jag fick av en ansvarig där. Frågan var alltför stor för att ges några snabba svar. Två veckor senare, i februari 1996, kom ett pressmeddelande från dåvarande invandrarminister Leif Blomberg om att en utredning skulle tillsättas. Blomberg skrev bl.a. i sitt pressmeddelande: "Vi måste ta det här problemet på allvar. Vi kan inte acceptera att utländska kvinnor lockas till Sverige av män som sätter i system att utsätta kvinnor för kränkande behandling". Vidare stod det i pressmeddelandet att utredningsarbetet skulle vara klart den 31 mars fram betänkandet Uppehållstillstånd på grund av anknytning. SOU 1997:152 överlämnades enligt regeringsbeslut till NIPU etc., etc., och så rullar det vidare. Utredningarna fortsätter, och ännu har ingenting konkret hänt. I dag kan vi läsa i betänkandet att "utskottet anser att det fortsatta beredningsarbetet ska avvaktas", och så avslår man bl.a. min motion. I kväll har vi fått andra infallsvinklar från minister Pierre Schori, vilket jag tycker är glädjande. Det var bara någon vecka sedan det visades ett TV-program, som kanske fler av lyssnarna här såg, där en invandrarkvinna berättade om sin situation tillsammans med den man hon levde med och som misshandlade henne. Hon vågade inte lämna honom därför att hon var rädd för att hon inte skulle få stanna i Sverige. Jag är också glad över att de intentioner som finns i min motion om att referenspersoner skall tillfrågas om tidigare äktenskap och om eventuella domar för brott nu finns med i betänkandet. Men det som förvånar mig är att man fortfarande är så oerhört tam i skrivningen. Det står hela tiden "bör".

Fru talman! En fråga som jag ständigt ställer mig själv är: Varför är det fortfarande så i vårt land att grupperingar i samhället som har lätt att få gehör för sina frågor och som har förmågan att skapa opinion oftast får sin röst hörd? Samtidigt skall svaga grupper som inte själva kan eller orkar driva sin rätt - t.ex. dessa invandrade eller importerade kvinnor - behöva lida och vänta så länge på att beslut skall fattas som kan göra det möjligt för dem att leva ett tryggt och drägligt liv. Varje människa har ett unikt värde. Därför kan vi inte godta att kvinnor i Sverige behandlas på detta förnedrande sätt. Vi kan definitivt inte godta att kvinnor och barn skall behöva råka illa ut på grund av att de varit aningslösa och överlämnat sina liv i händerna på en man som sedan kränkt dem. Det vore hedersamt för Sverige och för Sveriges riksdag om vi så snart som möjligt fattade beslut om att ta bort tvåårsregeln. Det skulle skapa en reell chans för de invandrade kvinnor som ingått äktenskap i Sverige, vilket senare visat sig vara ett misstag, att få stanna i Sverige.

Fru talman! Jag begärde ordet i den här debatten, och det känns väldigt bra att jag har gjort det. Jag gjorde det egentligen för att påvisa det som har sagts ganska många gånger i kammaren, inte minst från Sten Andersson, att den svenska flyktingpolitiken är unik och sanslöst generös. Det är möjligt att vi har haft en sådan tid. Jag vill bara ge två exempel på att situationen inte är sådan längre. De förändringar som den svenska flyktingpolitiken har lett fram till är, som jag ser det, en närmast inhuman flyktingpolitik i vissa lägen. Jag skall försöka exemplifiera med två fall. Det första fallet gäller en grupp demonstranter som stod ute på Mynttorget tidigare i dag. De var från Gimo, från en flyktingförläggning. Jag gick ut med Ulla Hoffmann och talade en stund med dessa människor. Det visade sig att det i den gruppen fanns folk som har vistats både fyra och fem år i Sverige utan att få besked om de får stanna. Det är skamligt. Efter fyra eller fem år är det fullt möjligt att dessa människor får lämna Sverige. Ett annat fall handlar om en bekant - jag har lovat att inte berätta från vilket land - vars syster kom hit till Sverige, och hon är den sista av hans överlevande syskon. En bror har försvunnit, och den andre brodern är mördad. Systern kom till Sverige, och man diskuterade om man skulle söka asyl. Man valde, utifrån erfarenheter av hur svensk flyktingpolitik fungerar, att inte söka asyl i Sverige utan att söka asyl i ett annat land i EU. Det är synd att Sten Andersson inte är här. Jag har träffat på flera sådana här fall. Fru talman! Den svenska flykting-, migrationsoch asylpolitiken bör återigen få en status av en human och vänlig flyktingpolitik. Det är inte rimligt att vi nu behandlar människor på det sätt som vi gör. Jag ser tacksamt fram mot utredningen när det gäller anhöriganknytningarna. Jag hoppas att man kan inse att även syskon kan vara anhöriga även om de inte har träffats på ett antal år. Jag hoppas att man kan förstå att även en kusin är anhörig; det kanske är den sista kusinen. Jag hoppas att den svenska flyktingpolitiken återigen kan utvecklas. I Pierre Schoris tal fanns vissa tecken på att den svenska flyktingpolitiken återigen får rätten att bära beteckningen generös och human.
Fru talman! Arkivfrågorna låter kanske inte så spännande. Det man närmast kommer att tänka på är väl travar med papper i mörka rum under marken som samlar damm. Men jag skulle vilja hävda att det är mycket mer än så, även om detta naturligtvis också är en del av det. Arkivväsendet har många utmaningar framför sig i dag. Inte minst den digitala utvecklingen gör att det finns nya möjligheter till forskning. Man behöver inte vara på plats för att ta del av materialet, utan man kan genom den digitala tekniken nå material som finns över hela landet. Den här möjligheten är också en av dem som berörs i de motioner som behandlas i detta betänkandet. Jag skulle även vilja beröra företagsarkiven. Det finns risk för att företagens arkiv går till spillo, och det är också en av de frågor som motionärerna berör. Det pågår en utveckling på det här området. Min förhoppning är att man skall kunna ta till vara det här så att det inte går förlorat. Det är glädjande att motionärerna berör dessa framtidsfrågor och även att det har blivit rätt stor samsyn i utskottet. Jag skulle med de här orden vilja yrka bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande.

Fru talman! Intresset för att söka efter sina rötter har ökat kraftigt på senare år. Det kan nog anses som en naturlig följd av den omflyttning av människor som sker i dagens samhälle. I dag finns goda möjligheter för alla medborgare att via myndigheters arkiv snabbt forska efter sina släktingar långt tillbaka i tiden. Riksarkivet, som är centralmyndighet, har flera olika arkiv under sina vingar. Ett av dem är Svensk arkivinformation i Ramsele, SVAR. Jag tänker i huvudsak hålla mig till en del kommentarer runt deras verksamhet. Det är ca 20 år sedan SVAR startade sin verksamhet i Ramsele. Verksamheten har utvecklats på ett oerhört positivt sätt, och antalet anställda som arbetar inom SVAR är i dag ca 130. Det är en oerhört viktig arbetsgivare i ett län som Västernorrland, som hela tiden tappar invånare. Verksamheterna har spridits ut i länet, och flera småorter har fått nya arbetstillfällen. Junsele är en av de orterna, och om den byn brukar man säga att det föds fler vita tigrar än skolbarn där. Det säger väl lite om de problem med befolkningsutveckling som de har i den bygden. Besöksfrekvensen har ökat kraftigt på senare år, och det är bra både för SVAR-huset och för andra näringar, som post, hotell, restaurang, turism och handel. Tidigare kunde man på SVAR ta ut en avgift av besökaren på 100 kr per dag. Det har man fått sluta med, vilket innebär ett intäktsbortfall på 350 000 kr per år. Jag vill därför få med i debattprotokollet att Riksarkivet måste ta sitt ansvar och se till att intäktsbortfallet kompenseras. För övrigt har också utskottet påpekat vikten av att Riksarkivet tar sitt ansvar vid resursfördelningen. På SVAR i Ramsele är de oerhört lyhörda för nya idéer, och de bör kunna utveckla ett bra samarbete i hela Norden plus de baltiska länderna genom en utbyggnad av IT. I går debatterades datateknik här i kammaren, och Centerpartiets debattör talade sig varm för vårt program om den digitala allemansrätten. För SVAR:s del i Ramsele är det nödvändigt att staten tar sitt ansvar och verkligen bygger ut näten, så att det finns möjligheter till snabba IT kommunikationer även i glesbygderna. Det är viktigt både för företag och för enskilda medborgare. I samband med det kan också påpekas att Riksdagens revisorer, som har granskat arkivens verksamhet, anser att det är viktigt att digitaliseringen prioriteras. Fru talman! Jag har inga särskilda yrkanden eller reservationer utan yrkar bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag har några punkter att betona när vi nu behandlar arkivfrågor. För det första: Utskottet utgår från att regeringen inför budgetpropositionen 2000 redovisar sin syn på en mer omfattande utvärdering och utredning av arkivverksamheten. Det är sju år sedan arkivlagen kom till, och mycket vatten har flutit under broarna sedan dess. Teknisk utveckling, EU-inträde, skolans och allmänhetens allt större intresse för egen forskning påverkar mer och mer. För det andra: Samarbetet mellan staten och näringslivet håller på att utvecklas. Företagsarkiv håller på att växa fram, och målet är att regionala arkivdepåer inrättas för företagens material. Startsträckan har varit mycket lång, pinsamt lång. Men det är på gång. För det tredje: Svensk arkivinformation i Ramsele, SVAR, behöver rimliga fasta statliga anslag för sin verksamhet. Som det är i dag klaras inte arbetet utan lönebidragsanställda. Om deras tjänster dras in faller verksamheten. Det kan inte vara meningen att man till så stor del baserar hela sin verksamhet utifrån dessa premisser. Kontinuitet och kvalitet riskerar att gå förlorade. Med detta inväntar jag positivt besked vad avser lönebidragsanställda, utvärdering och utredning.

Fru talman! I Vänsterpartiets motion 275 konstaterar vi, liksom Riksdagens revisorer har gjort, att det har gått sju år sedan man gjorde en ordentlig översyn av arkivväsendet. Och mycket har hänt, inte minst på det informationstekniska området.

Riksdagens arbetsformer är lite ovana. För mig är detta så nära ett yrkande om tillstyrkande som man kan komma utan att vara det. Motionen har faktiskt avstyrkts. Men jag anser att med den motivering som motionen har fått är vi i Vänsterpartiet nöjda och kan därför ställa oss bakom utskottets hemställan

Fru talman! Att tala till protokollet är inte särskilt meningsfullt. Timmen är sen. Men samtidigt vill jag hävda att våra frågor bör kunna få samma behandling och samma bedömning som alla andra. Vi får väl hoppas att vi hamnar högre upp på föredragningslistan vid ett annat tillfälle. Jag skall kortfattat ta upp tre frågor - de två moderata reservationerna 2 och 4 samt mitt särskilda yttrande. När det gäller reservation om Skådebanan vill vi moderater i konsekvens med vårt tidigare ställningstagande i frågan fortsätta att backa upp det förslag som en helt enig teaterutredning lade fram. Jag vill betona att den var helt enig. Vi tycker liksom utredningen att de statliga anslagen skall användas på ett bättre sätt, så att vi får mer kultur för pengarna. Jag skall genom ren högläsning ur utredningens betänkande, SOU 1994:52, redovisa våra argument i stället för att lägga ut dem ytterligare. Där står följande: De uppgifter som ursprungligen var skådebanespecifika har till stor del övertagits av andra. Inte minst Riksteaterns erfarenheter understryker fördelarna med att integrera publikarbetet och teaterproduktionen. Genom samtal med företrädare för olika stads och länsteatrar framgår klart att Skådebanan på de flesta håll i landet saknar förankring hos de teatrar som är grunden för rörelsens verksamhet. Det finns en risk att Skådebanans närvaro i stad eller region snarare hindrar än uppmuntrar teatern på plats att bygga upp egna publikkontakter. Slutsatsen som vi som satt i utredningen drog var följande: Våra överväganden avseende Riksteatern gäller framför allt dess roll i svenskt teaterliv, balansen mellan den ideella och den producerande verksamheten samt den fortsatta relationen mellan Riksteatern och staten. Vi föreslår att den teaterfrämjande verksamheten inom Riksteatern förstärks genom att det statsbidrag på 4,2 miljoner kronor som i dag utgår till Riksskådebanan upphör och överförs till riksteatern som därmed skulle överta en del av Skådebanans nuvarande teaterfrämjande uppgifter. Fru talman! Därmed har vi fortsatt att agera i enlighet med det som en enig teaterutredning föreslog, och jag yrkar bifall till vår reservation 2. Fru talman! I reservation 4 föreslår vi att det yrkande som vi gjort i motion Kr256 skall leda till ett tillkännagivande. I synnerhet som utskottet instämmer i vår syn att skolan både är och i högre grad borde vara vår viktigaste kulturinstitution. Liksom en enig styrelse i Statens kulturråd för några år sedan föreslog anser vi att åtgärder måste vidtas för att lärarutbildningen får ett sådant innehåll att kulturverksamhet både blir ett verksamt innehållsligt inslag och ett naturligt inlärningsinstrument, ett normalt didaktiskt förfaringssätt. Lärarnas nyckelroll i detta avseende måste bättre kunna utnyttjas och utvecklas. Vi kommer att fortsätta att driva denna fråga, men jag avstår denna gång att för tids vinnande att yrka bifall. Slutligen vill jag bara säga några ord i anslutning till mitt särskilda yttrande. Riksdagen gick häromåret emot regeringen genom att förtjänstfullt ställa upp bakom överlevnaden för Göteborgsmusiken. Denna enda kvarvarande civilt baserade heltidsarbetande blåsorkester utgör i dag ett ovärderligt inslag i Musiksverige. I stora stycken försöker man att hjälpa de många mindre blåsargrupper - det rör sig om 200 400 i Sverige - som vill ha stöd och hjälp. För att kunna fullgöra ett uppdrag som man till en del redan i praktiken utför skulle det vara mycket värdefullt att man fick rollen av genrecentrum för blåsarmusiken i Sverige. Jag lovar att återkomma i den frågan allra senast när vi ser hur det nya genrecentrumet för folkmusik har utvecklats.

Fru talman! Jag tänker också försöka vara kortfattad och ta bort några sidor av mitt tal. Att skapa är en styrka som varje människa besitter. Det är en styrka, fru talman, som ofta fungerar som en förlösande kraft. I betänkandet KrU5 behandlar vi vissa teater och musikfrågor. Vänsterpartiets åsikt och det som vi står för handlar om pluralism och jämlikhet. Pluralism är ett vidgat deltagande i fråga om just kultursynen och jämlikhet där konstformerna skall vara tillgängliga för alla oavsett storleken på plånboken. Av de reservationer som vi har fogat till betänkandet kommer jag att yrka bifall bara till reservation 3 som handlar om länskonstnärer. Vi i Vänsterpartiet ser vikten av att man ger möjligheter till alla barn, ungdomar och människor i Sverige som ägnar sig åt amatörkultur och de personer som ägnar sig åt att faktiskt hjälpa och finnas till hands för att nå ut med kulturen, att nå ut med film, teater, musik och dans. Det handlar om att få till stånd olika sätt att hantera frågan som gäller just länskonsulenter. Utskottet har sagt i betänkandet att regeringens uppfattning är att det vore värdefullt om länskonstnärernas befattning kunde få en ökad spridning i landet. Och utskottet tycker detsamma. Men samtidigt gör man inte ett tillkännagivande på denna punkt. Vidare vill jag också yrka bifall till Miljöpartiets reservation 6 som handlar om kultur i skolan och den kommunala musik och kulturskolan. Vi har tyvärr inte tidigare i utskottet tillstyrkt denna motion med motiveringen att vi har en egen skrivning i vår kulturmotion där musik och kulturskolan tas upp. Men där har vi en annan lösning på hur vi vill lagstifta. Vi vill att den frågan också skall finnas med i skollagen. Men nu ser vi också att Miljöpartiets reservation ändå har en mycket bra formulering och en väl formulerad tyngd. Jag vill också erinra om den motion som skrevs 1997/98 av Miljöpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna och som just handlade om musik och kulturskolan och där hemställanspunkten gällde att riksdagen skulle ge regeringen till känna att man bör göra en översyn för hur man skall tillgodose barns rätt att spela ett instrument oavsett var i landet man bor. Det tycker vi också gäller inte bara instrument utan faktiskt alla andra kulturformer. Fru talman! Med detta tackar jag för mig.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 5 under mom. 11 i betänkandet KrU5. Teater är en konstform som ger stora möjligheter till inlevelse och identifikation. Statens insatser skall syfta till att tillgängligheten förbättras, att teaterutbudet blir allsidigt och håller god kvalitet, att barn och ungdomar får tillgång till teater av hög kvalitet, att den regionala teatern utvecklas och att nationalscenerna stärks. Att barn och ungdomar får tillgång till teater och lär sig uppskatta denna kulturform är av avgörande betydelse för en positiv utveckling för teatern i framtiden. Riksdagens huvudlinje på teaterns, dansens och musikens område är att respektive konstform skall göras tillgänglig för alla invånare samtidigt som förutsättningar ges för hög kvalitet i det konstnärliga utövandet. Jag tror att det är bra och viktigt att riksdagen har dragit upp denna huvudlinje. Den kartläggning och analys som Kulturdepartementet har genomfört och som nu fortsätter samt den översyn som Kulturrådet inlett med en systematisk genomgång av de statligt stödda lokala och regionala teater-, dans och musikinstitutionerna och som beräknas vara klar vid slutet av år 1999, är av stor betydelse inför det fortsatta arbetet. Jag utgår från att regeringen i budgetpropositionen för år 2000 kommer med sådana förslag till åtgärder som resultaten av kartläggningsarbetet och analysen visar vara nödvändiga för att hög tillgänglighet och kvalitet på det konstnärliga utövandet skall säkerställas. Fru talman! Riksdagen beslutade 1997 om en generell sänkning av bidragsnivån för länsmusiken med ca 50 miljoner kronor. Sänkningen skulle genomföras i två etapper. Det är en mycket drastisk minskning. Detta gör man trots att det i överenskommelsen om ändrat huvudmannaskap uttalades att ingen kostnadsövervältring skulle ske till landstingssektorn, varken vid övertagandet eller därefter. Jag tar upp det här i kammaren i kväll just därför att vi också behandlar musikens viktiga uppgift i kulturlivet. Många orkestrar hotas av nedläggning, så även den pedagogiska skolkonsertverksamhet som länsmusiken är ensam om att förvalta. Den professionella regionala musiken står ofta som förebild för amatörorkestrar och musikensembler. Neddragningarna kan innebära att vissa regioner förlorar sin enda professionella musikensemble. På det sättet hotas även de dans och teaterverksamheter vars förutsättning är den regionala musikresursen. Jag skulle vilja säga att det vore klädsamt om socialdemokraterna ville tillstå att beslutet om en besparing på länsmusiken inte precis bidrar till möjliggörande av ett brett regionalt kulturliv. En debatt om detta hade vi också före julen här i kammaren. Vi kristdemokrater ställde oss inte bakom denna drastiska neddragning, utan vi anvisade 10 miljoner kronor utöver regeringens förslag till länsmusiken för att något dämpa de effekter som det första årets nedskärningar lett till. Fru talman! Kommunernas musikskolor har under de senaste decennierna grundlagt och utvecklat många människors musikintresse. Barn i alla åldrar har fått sitt intresse för musiken väckt just genom musikskolorna. Alltifrån den första lektionen på något instrument har musiken blivit till glädje under hela livet. Även som åhörare har man stor behållning av de grunder som musikskolan lagt. I de flesta familjer finns det inte tillgång till ett musikinstrument. Musik och kulturskolan är för de allra flesta den enda möjlighet som erbjuds för att barn skall få uppleva hur det känns att själva få fram toner ur ett instrument och göra egna känslomässiga kulturella upplevelser. Musik och kulturskolans betydelse också för framväxten av professionella musiker är väl omvittnad. Det är mot denna bakgrund olyckligt att många kommuner i ekonomisk kris nödgats banta just musikskolan. Vi kristdemokrater har anvisat 1,8 miljarder kronor mer än socialdemokraterna till den kommunala sektorn för den närmaste tvåårsperioden. Det är angeläget att betona betydelsen av fortsatta kommunala satsningar på musik och kulturskolan. Fru talman! Varje barn bör även i framtiden ges möjlighet att själv spela ett instrument eller att uppleva skapande aktivitet i form av teater, dans m.m.

Fru talman! Det finns ingenting som så många människor talar så mycket om som nödvändigt, som regeringar i olika länder skryter om så mycket inför olika statsbesök och som man vill bjuda sina tillresta vänner på. Det finns ingenting annat som så många människor talar så positivt om som kultur. Det finns inte heller någonting som så många vill ha och som får så lite ekonomiskt stöd av samhället som kultur - 4,7 miljarder. Fru talman! Alltfler talar om människan som en helhet, men när vi förmedlar pengar måste vi dela upp dem i delar för att uppfylla de bestämda mål som vi satt upp. Det är svårt men nödvändigt. Inom kulturområdet fanns inte dans med i budgeten för några år sedan, trots att det dansades på scen. Den ingick i teater. Också musik och sång ingår i teater, men vi blir alltmer medvetna om särarterna och att särarterna behöver varandra. Utan levande musik blir ingen föreställning hel. Och, mina vänner, många föreställningar haltar i dag, inte genom professionella beslut utan av krass ekonomisk verklighet. En aldrig så god dansföreställning lämnar ändå en tomhet efter sig, om inte levande musik varit med i föreställningen. Skolan är vår viktigaste kulturinstitution. Den uppfattningen delar vi alla, tvärs över partigränserna, i dag i utskottet. I utskottsbetänkandet tar vi upp att gruppen för kultur i skolan har lämnat förslag om forskning om kultur i skolan som särskilt skall beakta skolan som arbetsmiljö. Som gammal Waldorflärare ser jag fram emot att färg, form och material kommer att få allt större betydelse i barnens arbetsmiljö. Vi påverkas av det som vi har runt omkring oss, och helheten består av dess delar. Det finns mycket forskning om musikens betydelse för mänsklig tillväxt, inte bara att vi blir friskare och lever längre utan också att vi kan lära bättre och lära mer. Kulturutskottet betonar musikskolornas betydelse för hela landets musikliv. Trots det säger fortfarande, när vi sitter i budgetsammanträde i kommunen och skall banta ned och skära bort verksamheter, de okunniga: Musik är inte lagstadgad verksamhet. Bort med musikskolan! Det händer alltjämt. Jag och Miljöpartiet vill att alla barn oavsett var de bor i landet skall ha möjlighet att delta i musikoch kulturverksamhet. Det är barnets rätt enligt barnkonventionen. Om inte en kommun ger barnet den rätten, vilar ansvaret på landets regering. Sverige har fått erinran av den FN-kommitté som har granskat uppföljningen av barnkonventionen bl.a. vad avser barnets rätt till kultur och fritid. Barnets rätt till kultur skyddas genom lag i andra nordiska länder. Om den negativa utvecklingen fortsätter måste regeringen agera. Ett sätt kan vara genom skollagen. Med detta yrkar jag bifall till reservation 6 under mom. 10 och 11.

Fru talman! I betänkandet behandlas motioner om vissa teater och musikfrågor från allmänna motionstiden hösten 1998. Den som läser motionsyrkandena kan konstatera att det råder stor enighet mellan partierna om att teater och musik är oerhört viktiga delar av vårt kulturliv. Det är klart att vi alla vill ha ökade resurser till teater och musik. Men den krassa ekonomiska verkligheten och kampen om utrymmet med andra viktiga behov inom t.ex. vården och skolan sätter gränser. Teater och musik är som sagt viktiga delar av kulturlivet. Det betyder för oss socialdemokrater bl.a. att följande mål skall uppnås: · Teater och musik skall vara tillgängliga för alla samhällsgrupper och alla åldrar i hela landet. · Det skall vara möjligt att se teater och lyssna på musik, men, och det är minst lika viktigt, det skall också vara möjligt för människor att själva spela teater och att aktivt ägna sig åt sång och musik. Den möjligheten gäller särskilt barn och ungdomar. · Kulturen har en stor betydelse i det mångkulturella Sverige. Människor med invandrarbakgrund skall ha möjlighet att genom teater och musik behålla och stärka sin kulturella identitet. Teatern och musiken bygger också broar mellan olika kulturer. Olika musikkulturer som stimulerar varandra betyder mycket för att öka förståelsen mellan människor med olika bakgrund. Jag skall kommentera några av reservationerna. Flera motioner och reservationer tar upp skolans centrala roll för att ge barn och ungdomar chansen att ägna sig åt musik och andra kulturaktiviteter. Utan den kommunala musikskolan skulle många ungdomar inte få chansen att lära sig spela ett instrument eller spela i en orkester. Som utskottet skriver i betänkandet finns det anledning att känna oro för att kommunernas besvärliga ekonomi drabbar musik och kulturskolorna. Det är kommunerna som har ansvaret för musikoch kulturskolorna, men genom de s.k. Perssonpengarna bidrar staten till att förbättra kommunernas ekonomi. Tanken är att Perssonpengarna framför allt skall gå till vården, skolan och omsorgen. Men jag utgår ifrån att de ökade resurserna leder till att också musik och kulturskolorna i många kommuner får en bättre situation. Kristdemokraterna skriver i sin reservation följande: "Kommunernas möjlighet att utveckla musikskolan bör förbättras inom ramen för ett ökat statligt bidrag till den kommunala sektorn." Jag antar att kristdemokraterna med detta menar precis det jag sade nyss: Genom Perssonpengarna skapas bättre förutsättningar också för musik och kulturskolorna. För det är väl inte så att partiet vill tvinga kommunerna att öka anslagen till den verksamheten? Det tror jag inte är en bra metod. Den bästa garanten för musik och kulturskolorna är att det finns tillräckligt många engagerade kommunpolitiker, lärare, föräldrar och ungdomar. Det tror jag att det finns, så därför är jag optimistisk om dessa skolors framtid. Med moderaternas politik blir det däremot svårt att klara musik och kulturskolorna. Med partiets väldiga skattesänkningar och nej till Perssonpengarna hjälper det inte hur engagerade människor är ute i kommunerna. Det kommer att bli som vanligt med moderaternas politik: De som gynnas är de ungdomar som har föräldrar som har råd att betala. Vänsterpartiet tar i en reservation upp kravet att också Jämtland och Södermanland skall få en länsteater. Jag delar uppfattningen att alla län skall ha en teater. Som utskottet skriver i betänkandet har Kulturrådet föreslagit att de båda länen under en treårsperiod skall få delta i en försöksverksamhet. Det är rimligt att regeringen i budgetarbetet får avgöra vilka möjligheter det nu finns att ge statsbidrag till Jämtland och Södermanland. I en annan reservation föreslår Vänsterpartiet att regeringen utreder förutsättningarna för att inrätta tjänster som länskonstnärer inom flera områden än vad som är fallet i dag. Kulturrådet gör bedömningen att verksamheten med länskonstnärer fungerar mycket bra. Det är klart att man kan önska att verksamheten skall utökas. Men som utskottet påpekar måste lokala och regionala huvudmän bidra till finansieringen. Jag konstaterade tidigare på tal om musikoch kulturskolorna att ekonomin är kärv i kommunerna. Behoven är många. När riksdagen som villkor för en satsning förutsätter samfinansiering bör vi tänka extra noga innan vi föreslår nya satsningar. Med detta yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Paavo Vallius, jag tycker att detta är positivt så långt att du och Socialdemokraterna delar en oro som vi kristdemokrater vill lyfta upp här i kammaren i kväll vad gäller musikskolans framtid. Vi kristdemokrater vill, tydligare än vad jag uppfattar det från socialdemokraterna och Paavo Vallius, tydliggöra denna oro och hur viktigt det är att kommunerna arbetar för att musik och kulturskolor skall finnas i den egna kommunen. Paavo Vallius är optimistisk, säger han. Fru talman! Jag är ju inte optimistisk av den enkla anledningen att jag tillsammans med många av oss här tar del av de rapporter som kommer om att kommuner dessvärre tvingas lägga ned musikskolor. Att ha en kulturskola är ju ingenting självklart i en kommun i dag. Det är därför vi kristdemokrater vill tydliggöra detta mera än vad jag uppfattar att socialdemokraterna har gjort i utskottets förslag.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det ser väldigt bekymmersamt ut just i dag, på grund av de nedskärningar som kommunerna har fått göra tidigare. Men som jag sade i mitt anförande är det väldigt viktigt att vi som är kulturpolitiker håller dessa kontakter i kommunerna och verkligen, nu när kommunerna får ökade resurser på skolans område, poängterar vikten av musikskolorna och kulturskolorna och att kommunerna nu bör återskapa de här möjligheterna. Vi måste alla bidra till att få större förståelse för musikskolornas betydelse i kommunerna. Och jag tror att det nu är lättare att motivera det här hos kommunerna eftersom de får ökade resurser och kommunernas ekonomi nu verkar se betydligt bättre ut än vad den har gjort under de senaste åren.
Fru talman! Det är bra att vi uppmärksammar frågan om musikskolans och kulturskolornas betydelse här i riksdagen och att vi för en diskussion som förhoppningsvis också leder till att vi tillsammans med kommunpolitiker tar den här frågan på stort allvar. Jag har ingen anledning att på något sätt betvivla detta. Däremot är jag fortfarande inte så optimistisk när det gäller de ökade medlen till kommunerna. De är viktiga. Men som vi alla vet finns det en hel del kostnader ute i kommunerna. Det talas t.o.m. om svarta hål där vi inte riktigt vet exakt var kronorna går. Jag är angelägen om det kommunala självbestämmandet. Jag tycker att det är viktigt att kommunpolitiker tar sitt ansvar. Så är det absolut. Men det är värdefullt om riksdagen tydliggör hur viktigt det är att vi har kulturskolor och musikskolan ute i kommunerna. Det är det tydliggörandet som vi kristdemokrater vill visa på i vår reservation.
Fru talman! Jag hoppas verkligen att det som vi skriver i betänkandet genomförs. Jag tycker att det står väldigt klart och tydligt vad vi tycker om musikskolornas betydelse i kommunerna. Som jag tidigare sade vill vi inte gå så långt. Hela tanken bakom Perssonpengarna är att man öronmärker pengar och beordrar kommunerna att satsa dem på dessa områden. Vi har ändå ganska tydligt talat om vad vi från riksdagens sida tycker att pengarna skall användas till. Vi vill naturligtvis från kulturutskottets sida att pengarna används till musikskolorna och att man återhämtar den nedskärning som man tyvärr gjort i kommunerna nu när man har större ekonomiska möjligheter och återinför musikskolorna i kommunerna.
Fru talman! Jag skall vara lika kortfattad som jag var förut. Jag vill bara notera att Paavo Vallius var tvungen att kasta in en felaktig schabloniserad bild av vad moderat politik är. Det bevisar bara att min pedagogiska uppgift att för honom förklara vad moderat politik går ut på är mer omfattande än vad vi får plats med i en debatt som den vi har i kväll, så det skall jag avstå från. Jag vill bara skicka med ett litet tips till Paavo Vallius: Kalla gärna Perssonpengarna för det jag kallar dem för, Svenssonpengarna. Det är den vanlige Svensson som arbetat ihop de pengarna och inte herr
Fru talman! Jag vet inte om vi kommer så mycket längre med dessa frågor. Faktum är att det är den politiska viljeinriktningen som skiljer mellan oss och moderaterna. Vi vill satsa på vården, skolan och omsorgen. Moderaterna vill sänka skatter i stället. Drar man in pengar från kommunerna och inte ger dem resurser ger det kommunerna möjligheter att spara på sådana verksamheter som inte står i skollagen. Då är kulturskolorna och musikskolorna i fara. Det är naturligtvis resultatet om man inte ökar de kommunala medlen på dessa områden.
Fru talman! Paavo Vallius inlägg nu bevisar det jag sade förut. Jag har en fantastisk uppgift. Om Paavo Vallius tittar på både vårt aktuella program och det program vi gick till val med i höstas ser han att en satsning på de kommunala kärnfrågorna vård, omsorg och skola är moderat politik.
Fru talman! Det är sant att moderaterna har föreslagit dessa satsningar. Skillnaden är att vi hade pengarna, men det hade inte moderaterna.

Fru talman! Kulturrådet håller för närvarande på med en genomgång av de statligt stödda teater-, musik och dansinstitutionerna. Översynen av teatrar med regional verksamhet skall vara klar i slutet av 1999. Det resultatet kommer jag att ta del av med stort intresse. Ett av målen för Kulturrådets uppdrag är att främja en geografisk jämlik fördelning av kulturutbudet. Det är på grund av översynen som Centerpartiet inte har någon reservation till det här betänkandet. Jag hoppas och vill tro att Kulturrådet precis som jag anser att det är oerhört viktigt att alla människor i vårt avlånga och ofta glest befolkade land skall kunna ta del av teaterföreställningar utan att behöva åka många mil till någon storstad. Fru talman! Geografisk jämlik fördelning måste också innebära att alla län skall ha en länsteater. Paavo Vallius var här inne på att två län, Jämtland och Södermanland, inte har någon egen länsteater men att de har ett projekt under tre år. Jag vill gärna betona att det är viktigt att man gör en utvärdering innan försöket är slut så att de kan få klartecken för fortsatt statligt stöd i god tid så att de kan satsa på trygghet för skådespelarna och planera för de fortsatta teaterarrangemangen. För att få barn och ungdomar intresserade av kultur måste kulturmedvetenheten börja odlas tidigt. Får små barn tidigt kontakt med bra teater grundar vi för ett fortsatt bra kulturintresse. Viktigt i det sammanhanget är också den miljö som teaterföreställningarna visas i. Under ett antal år har våra skolbarn fått sitta på golvet i gymnastiksalar och titta på teaterföreställningar som innehållsmässigt har varit bra. Men att sitta obekvämt och uppleva relativt dåligt ljud och ljus leder inte till att kulturintresset ökar. För att klara en bra teatermiljö måste barn och ungdomar få möjlighet att åka till en riktig teatersalong och uppleva den speciella stämningen som finns där. Då blir det lite fest över den pjäs som de ser. Det är viktigt att man försöker att få ut det till landets olika skolor. En annan viktig fråga som också har tagits upp i dag är länskonstnärerna. Regeringen sade i betänkandet 1996/97:KrU1 att länskonstnärer bör spridas i landet. Det startade med sju. Antalet har successivt ökats och lär i år bli 27, om jag är rätt underrättad. Det är då läge att se över var de finns placerade. Det är ännu inte alla län som har länskonstnärer, bl.a. beroende på att en del lokala och regionala huvudmän inte anser sig ha ekonomisk möjlighet att anställa dem. Det bör uppmärksammas extra noga. Försök till att hitta lösningar för de län som inte har länskonstnärer måste prioriteras om vi skall kunna få en jämn fördelning över landet, vilket är intentionerna i regeringens uttalande. Vi har talat mycket varmt om skolan i kväll. Skolan har en viktig roll som kulturspridare. Skolverket och Kulturrådet har fått ett spännande uppdrag att stärka och vidareutveckla arbetet med kultur i skolan. Det skall bli intressant att följa det. Min förhoppning är att drama får ett större utrymme i skolan för att stärka barns och ungdomars självförtroende. Fru talman! Centerpartiet yrkar bifall till hemställan i betänkande KrU5.

Fru talman! Vänsterpartiet anser, som så många andra, att kulturen har ett egenvärde i sig. Kulturen kan också vara en viktig ekonomisk tillväxtfaktor om den får verka på rätt sätt, inte minst på regional och lokal nivå. Men vi vill hävda att kultur är mycket mer än de här två faktorerna. Olika kulturaktiviteter och skapande inom kulturen bidrar till nya erfarenheter och nya kunskaper. Kultur kan därför leda till att jag växer som människa, att jag kan se nya lösningar och tänka nya tankar i både stort och smått. Kultur kan bidra till människans frigörelse där människans egenvärde som just människa lyfts fram bortom rollen som ekonomisk enhet, som konsument eller som produktionsfaktor i arbetslivet. Fru talman! Jag hade i går den stora förmånen att få se Maj Wechselmanns nya film Tala med mig systrar som speglar kampen mot apartheid ur kvinnornas perspektiv. I den kampen var det påfallande att just kulturen, dans och musik, hade ett väldigt stort inflytande och en stor roll i ANC:s och andra organisationers kamp mot apartheidförtrycket som en sammanhållande frigörande länk. Jag tycker att det är bra att den här debatten är sen. Det gör att det dröjer länge innan den här dagen är slut. I dag hade jag och många andra den stora förmånen att lyssna på Nelson Mandela, Sydafrikas president, när han höll tal till bl.a. oss riksdagsledamöter. Förutom att han är en stor politisk ledare är han en fantastisk människa som på ett försonande sätt har skapat en situation i Sydafrika som man inte trodde var möjlig. Jag tror att en del av förklaringen till detta kom när jag såg på TV i kväll. Det var en Falukör som sjöng inför en middag som Nelson Mandela skulle inta med bl.a. Mikael Wiehe och några andra. De sjöng sydafrikanska sånger, och vad fick man då se? Jo, Nelson Mandela dansade. Om vi fick mer av det hos våra svenska politiker och hos våra statschefer och regeringschefer tror jag att det skulle bidra till att kulturfrågorna lyftes till högre höjder. Fru talman! Det behövs en samhällelig struktur när det gäller kulturen och kulturarbetarna. Om det samhälleliga stödet till kulturen minskar, ökar behovet för kulturskaparna att hitta nya finansieringskällor, t.ex. sponsring. Detta kan då kväva skapandet och yttrandefriheten. När kulturverksamhet kombinerar stöd från samhället med stöd via sponsring anser vi att det är särskilt viktigt att det utformas etiska regler. Det kommer vi att återkomma till. Statens kulturråd har stor makt och ett stort ansvar när det gäller att fördela de statliga medlen på ett rättvist sätt. Vi menar därför att regeringen bör få i uppdrag att utvärdera hur Kulturrådets medelsfördelning stämmer överens med gällande förordning och hur fördelningen av medel svarar mot den verksamhet som faktiskt bedrivs på institutioner och i fria grupper. Vi kan se att det finns ganska stora obalanser i landet när det gäller stöd till olika grupper och institutioner. Regeringen bör dessutom följa upp och utvärdera Kulturrådets roll i fråga om en sådan kartläggning, kunskapsuppbyggnad och ett sådant informationsinhämtande som behövs för att åstadkomma en geografiskt rättvis fördelning av medlen i enlighet med de kulturpolitiska målen. Vi skulle vilja ha en utredning rörande inrättande av regionala kulturråd som kunde sköta en del av den medelsfördelning som i dag handhas av det centrala Kulturrådet, utöver den försöksverksamhet som redan pågår i Kalmar län, Gotlands län och Skåne län. Fru talman! Vänsterpartiet anser att amatörkulturen förutsättningar skall förbättras och att en översyn är nödvändig. Den bör utgå från grundsynen att amatörkulturen och den professionella kulturen inte är konkurrerande enheter, utan att de faktiskt kan befrukta och berika varandra på ett positivt sätt. Vi vill se förslag som förbättrar möjligheterna för samverkan mellan amatörer och professionella kulturarbetare. Ett stöd för beställning av t.ex. kompositioner och dramatiska verk kunde utformas på ett sätt som även utvecklar amatörkulturen. I det här sammanhanget vill vi också betona behovet av en större tillgång och en bättre kvalitet på de repetitionslokaler som behövs för landets otaliga ungdomsband, ofta kallade rockband. Många av dagens kända artister har börjat sin karriär i en kall, unken källarlokal där ljudvolymen är för hög och där risken för framtida hörselskador är stor på grund av bristfälliga eller obefintliga hjälpmedel när det gäller ljuddämpning. Ansvaret för ungdomskulturens behov av lokaler ligger i första hand på föreningslivet och kommunerna, men även vi i Sveriges riksdag kan markera att ungdomens egen kultur måste uppmuntras och stödjas på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Det är faktiskt så att barn och ungdomar ägnar sig mycket åt kulturella aktiviteter. De tar till sig nya intryck, blandar och ger och skapar en egen kultur som vi vuxna ofta ringaktar och ser ned på. Vi vänsterpartister tycker inte att det finns någon anledning till det. Vänsterpartiet anser också att kommunerna skall satsa på vård, omsorg och skola, som vi alla pratade mycket om i valrörelsen. Men vi tycker inte att det bara skall finnas pengar för de här sakerna. Det behövs också pengar till kulturella aktiviteter. Kulturen är enligt oss i Vänsterpartiet undervärderad i samtliga politiska sammanhang. Frågorna placeras ofta perifert och får därmed också mindre politisk betydelse jämfört med andra politiska sakområden. Vi vill hävda att det här är en felsyn. Kulturen borde lyftas in i de centrala beslutsorganisationerna, inte minst ute i kommunerna. Frågan är: Vem vill i längden bo i en kommun som saknar vettiga kulturella aktiviteter? Vi tror inte att den kommunen kommer att ha så jättestor nytta av att man har satsat på vissa andra områden. Det blir ingen attraktiv kommun som människor vill bo, leva och verka i. Fru talman! Avslutningsvis vill jag konstatera att jag och Vänsterpartiet står bakom alla våra reservationer i detta betänkande. Men vi väljer att yrka bifall endast till reservation 6 under mom. 10, avseende utvärdering av Statens kulturråds medelsfördelning.

Fru talman! Jag kan inte låta bli att nämna för Peter Pedersen att svenska politiker faktiskt sysslar med kultur. De gör det kanske inte i form av körsång, men senast i går var de som sitter i Värmlandsbänken i riksdagen ute och spelade trummor tillsammans och det var verkligen en fin kulturell upplevelse. Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2. Betänkandet behandlar, som har sagts här förut, motioner från allmänna motionstiden i höstas. Motionen Kr272 som anges, eller rättare sagt det yrkande som anges, är ju en liten del av vårt partis samlade kulturmotion som behandlar många viktiga kulturfrågor, bl.a. frågor av lite mer övergripande karaktär. Djupast sett handlar det om utgångspunkterna för den kulturpolitik som staten bör föra. Vi kristdemokrater menar att det är viktigt att göra kulturen tillgänglig för alla och att främja ett aktivt deltagande i kulturlivet. För att detta skall vara möjligt måste man vara medveten om att människor har skilda kulturvanor. Det beror i sin tur på många faktorer. Det handlar om praktiska möjligheter, traditioner, ålder och bostadsort. Det är viktigt att föra ut kulturen i hela landet, detta för att ge fler människor möjligheter till deltagande, samt väcka intresse hos grupper av människor som av tradition inte deltar i vissa delar av kulturlivet. För kulturell frihet och utveckling krävs vissa basstrukturer. Precis som staten har ett grundläggande ansvar för t.ex. järnvägsnätet skall staten ha ett grundläggande ansvar för det kulturella stamnätet. En kulturell infrastruktur är alltså viktig för kultur i hela landet. Hit hör de nationella kulturinstitutionerna men också regionala institutioner och verksamheter. Här är mångfalden viktig, och kulturen måste inte vara utformad efter samma mall i hela landet. Varje region och län skall färgas av sin speciella kultur. Jag menar att utgångspunkten skall vara den enskilda individen. Mycket av kultur är ju också personligt. Det är också viktigt att det finns ett samspel mellan efterfrågan och utbud. Jag tycker att det är glädjande att den viktiga dialogen mellan konstutövare och konstpublik fördjupats under senare tid, och detta har också givit resultat i ökade publiksiffror t.ex. inom teater, musik och konst. Det mesta som sker inom kulturlivet har lokal förankring och finansiering, och det är en viktig princip. Många kulturella verksamheter är av mer omfattande art och här behövs ett mer regionalt stöd. Det statliga bidraget till kulturen skall stödja både god kvalitet, ökad mångfald och delaktighet. Vi kristdemokrater anser också att utgångspunkten för det statliga stödet är att det skall vara stödjande, inte styrande. Jag vill också säga några ord om prioriteringen av barn och ungdomar. Tidiga kulturupplevelser utvecklar fantasin och väcker intressen som man bär med sig som en positiv kraft i livet. Det är viktigt att dessa tidiga kulturupplevelser kännetecknas av god kvalitet. Låt mig bara ge ett exempel på kvalitetstänkande som jag faktiskt hört från flera håll på senare tid. En teaterpjäs skall t.ex. framföras i en teaterlokal och inte i en gymnastiksal. Rummet är alltså viktigt för att ge den rätta upplevelsen. Samhällets insatser för kultur till barn och ungdom har ökat under senare år, men mer kan och bör göras. Fru talman! Till slut vill jag nämna något när det gäller sponsring i kulturlivet. Jag tycker att det är glädjande att se den svängning som har skett när det gäller synen på sponsring. Sponsring skall ju betyda något positivt för båda parter. Av många ses den som ett hot på flera sätt, men man kan ju faktiskt se det som en möjlighet. Jag tror inte att vi behöver mer lagar och paragrafer utan de regler som utarbetats för sponsringsverksamhet är tillräckliga. Från olika kulturinstitutioner har det på senare tid framkommit att sponsring innebär att man når en ny publik, en publik med koppling till sponsorerna. Nya kulturmöten uppstår och det är ju precis det man vill. Båda parter har fått ömsesidig nytta av avtalet. Slutligen bör naturligtvis sägas att sponsring aldrig kan vara mer än ett komplement till ordinarie finansiering.
Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation 4 under mom. 6, de kulturpolitiska målen. För 17 år sedan, när jag var ledamot i Miljö och hälsoskyddsnämnden här i Stockholms stad, var vi i nämnden eniga över partigränserna om att livsstilsfrågor var avgörande för hur vi alla i framtiden tillsammans skulle kunna lämna ett arv efter oss till våra barn, ett kulturarv att var stolta över. Än så länge, efter fem år i riksdagen, har inte Miljöpartiet lyckats övertyga riksdagen om nödvändigheten av att föra in en hållbar livsstil som ett av de kulturpolitiska målen. Det må falla tillbaka på mig som partiets företrädare. Eftersom kulturarbetare inom alla konstformer ger oss, i sitt konstutövande, kraft att växa som människor och kanske också att förändra och förnya oss och att bryta livsmönster är livsstilsfrågan så avgörande också som kulturpolitiskt mål. Jag kommer faktiskt precis just nu från en dansföreställning på Dansens hus. Den heter Just before, och är ett levande dynamiskt bevis på vad jag just nu har sagt. Gå och se den! Och så ger ni Miljöpartiet bifall till komplettering av de kulturpolitiska målen för framtiden nästa år. Så vill jag också säga ett par ord om Statens kulturråd, fru talman. Miljöpartiet anser det rimligt att även enskilda projekt skall kunna erhålla ekonomiskt stöd från Statens kulturråd. Jag menar att den praxis som i dag råder att inte ge bidrag till enskilda kan bero på brist på tillräckliga medel till kulturverksamhet och till utveckling inom kulturområdet. I dag avger rådet också yttrande till Framtidens kultur, och Framtidens kultur förmedlar pengar bl.a. till enskilda projekt. Det kan kallas att gå över ån efter vatten. Kulturrådet har också att följa upp hur de kulturpolitiska målen följs. Jag kan t.ex. nämna musikområdet, där tidigare sparbeting orsakat ett elände. Alltfler uppföljningsuppdrag kan också väntas. Antalet anställda måste då anpassas efter mängden uppdrag, annars är risken stor att utredandet tar för lång tid, så lång tid att inte remissförfarande hinns med. Så vill vi inte ha det. Till sist vill jag också säga att det är viktigt att vi ledamöter i kulturutskottet ser till att kulturen kommer in nu när regionerna, länen arbetar med de regionala tillväxtavtalen. Det är nu de sitter. Risken är annars stor att det är till 90 % samma män som berättar för varandra hur många fler vägar, hur många fler flygplatser, hur många fler hamnar, hur många fler raka tågspår man vill ha. Kulturen är en stark tillväxtfaktor. Det är en framtidsbransch. Övriga länder i Europa har hunnit med, men i Sverige ligger vi lite efter. Här har vi ett stort ansvar att se till att det kommer in i de första utkasten av tillväxtavtalen, som skall in nu i april.

Fru talman! Jag skall försöka att direkt kommentera de inlägg som har varit samt reservationerna. Elisabeth Fleetwood ägnade sig åt att diskutera att vi skall ha en kultur som står fri i förhållande till politiska beslutsfattare. Det är också det som står i den moderata reservationen. Jag undrar vem man egentligen polemiserar mot. Vem i denna kammare har en annan uppfattning? Innebär det Elisabeth Fleetwood sade om Moderaternas reservation på den här punkten att t.ex. socialdemokratisk kulturpolitik skulle vara ett hot mot demokratin? Jag tycker att det vore bra om Moderaterna antingen slutade att tala om sådana här självklarheter, som att kulturen skall stå fri i förhållande till politiska beslut, eller också slutade med att insinuera att någon i den här kammaren skulle stå för det hotet. Elisbeth Fleetwood diskuterade också att statens ansvar i kulturpolitiken skall renodlas och att de regionala huvudmännen på sikt skall ta över det avgörande ansvaret för den regionala kulturpolitiken. Det gällde framför allt teatrarna. Jag tycker i och för sig att det kan vara rimligt att man regionalt tar ett ansvar. Men poängen är att Moderaterna i landstingen tycker att också landstingen skall renodla sin verksamhet till att syssla enbart med sjukvård. Man ser också att Moderaterna är bekymrade i sin diskussion om att kulturdebatten i dag handlar mer om resurser och nedläggningar än om innehåll och kvalitet. Det bekymmersamma är ju att om Moderaterna får som de vill tar man bort 600 miljoner av anslagen till folkbildning och kultur. Flera av anförandena har diskuterat kring sponsring. Jag tror att vi i långa stycken är ganska eniga i den uppfattningen. Till Peter Pedersen vill jag säga att när det gäller sponsring är det alldeles självklart att det skall ske efter etiskt acceptabla regler. Det har det sponsrande företaget glädje av, och det har självklart den institution som blir föremål för sponsring glädje av. Jag är lite mer bekymrad för hur Riksskatteverket ibland agerar. De driver nu ända upp i Regeringsrätten mål om sponsring. Det är alldeles uppenbart att det ibland är ganska svårt för kulturinstitutioner att hantera den här frågan. Det kan nämligen inte vara så påtagligt som i idrotten, där man t.o.m. i en ishockeyrink kan lägga en geting för att visa vem som är med och sponsrar anläggningen. Man kan ju inte begära att man skall döpa om Romeo och Julia till Pharmacia & Upjohn. Det är den yttersta konsekvensen av den linje man för från Riksskatteverkets sida. Vi får se vad Regeringsrätten säger i utslaget. Blir det inte tillfredsställande med tanke på vad jag tycker är rimligt, är jag beredd att medverka till att försöka få till stånd en ändring av lagstiftningen. Men jag gör den bedömningen att det inte är aktuellt för närvarande. Amatörkulturen diskuteras i många sammanhang. Det är alldeles självklart att det är en viktig del av kulturpolitiken. Den är en del av den regionala satsningen. En del stöds av Kulturrådet. Där ingår detta. Här spelar också folkbildningen en mycket central roll. Jag vill parentetiskt säga att vård, skola och omsorg har diskuterats. En viktig del av kvaliteten på alla dessa tre områden är att det faktiskt också är ett kulturellt innehåll inom vården, inom omsorgen och inom skolan. Så några ord om Kulturrådets roll när det gäller den regionala fördelningen. På kulturutskottets initiativ lades ett uppdrag som transporterades från regeringen till Kulturrådet om att undersöka den regionala fördelningens effekt och hur fördelningen sker. Där pågår arbetet för fullt. En del har rapporterats av. Vi har all anledning att följa detta också utifrån rättviseaspekten. Menar vi allvar med kultur i hela landet är det också viktigt att följa upp de här delarna. Slutligen vill jag säga till Ewa Larsson att när det gäller de kulturpolitiska målen hade vi en stor diskussion om detta i kulturutredningen, regeringen kom med sitt förslag. Det lades motioner och utskotten ägnade mycket tid åt detta som ledde till att vi i bred enighet fastställde de nu gällande sju kulturpolitiska målen. När jag nu förbrukat halva talartiden yrkar jag bifall till hemställan i samtliga punkter i utskottets betänkande.

Fru talman! Skattesamtalen förs med samtliga partier. Det är självklart att man kan säga att folkbildningen inte skall försvinna. Det tror jag inte heller att den gör om den får en nedskärning med 600 miljoner kronor. Men det är oerhört mycket pengar för folkbildningen om det genomförs. Man kan ju tycka att socialdemokraterna är klåfingriga, men jag tycker att det är mer klåfingrigt att ge sig på folkbildningen. Det är dessutom allvarligt med tanke på den centrala demokratiska roll som den spelar i vårt samhälle. Självklart skall folk själva få välja. Vi har ingen annan ambition. Där är vi inte klåfingriga. Vi subventionerar ju t.o.m. med stora skattepengar stora delar av det centrala kulturutbudet här i Stockholm. Kanske betalar staten ungefär 80 % av kostnaderna för Operan, medan den enskilde bara betalar en liten del. Det är samma sak med Dramaten. Vi får nog finna oss i att ha stora statliga satsningar. När det gäller landstingen är det så att moderata landstingspolitiker säger: Vi skall renodla landstingets uppgifter. Samtidigt säger moderata politiker i riksdagen att de regionala huvudmännen på sikt skall ta ansvar för den regionala kulturella verksamheten. Det är en ekvation som inte går ihop, Elisabeth Fleetwood.

Fru talman! Jag har inte uttalat mig om Stockholms stadsteater. Det tycker jag faktiskt att kommunalpolitikerna i Stockholm får sköta om. Det är riktigt att en del av det statliga bidraget till Operan naturligtvis går till hyra. Det är självklart att det är en kostnad man har. Det är självklart att man skall betala hyran. Vi har sagt att det är rimligt att man redovisar vilken del av anslaget som är hyra. I sakfrågorna verkar Elisabeth Fleetwood hålla med mig om att det behövs stora statliga satsningar på kulturens område när det gäller Operan och Dramaten.

Fru talman! De blickar som möter mig säger i stort sett: Gå ned och sätt dig. Med tanke på det skall jag vara väldigt kortfattad. Först bara till Peter Pedersen: Visst finns det många politiker som på ett eller annat sätt har anknytning till kultur. Det är många som har flera strängar på sin lyra, många som alltid vill spela första violen, slå på trumman för sig själva och trampa i klaveret. Visst finns det mycket av relation mellan politiker och folkmusik i alla fall. Jag vill bara säga att jag i allt delar de uppfattningar som fördes fram av Elisabeth Fleetwood. Jag vill bara göra ett par tillägg. Det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg de båda delarna av kulturen: Det är inte bara att ta del utav utan också att delta i. Där återvänder jag till mitt tidigare inlägg om skolans betydelse. När det gäller klåfingrighet kan vi konstatera, Åke Gustavsson, att det sätt man senast utsåg styrelsen till Framtidens kultur på inte var särskilt lusteligt. Man tog en statssekreterare i disponibilitet på departementet och chefen för Statens kulturråd. Som statssekreterare och ordförande har de utslagsröst, och det innebär att de två herrarna som sitter där är de som mer eller mindre på kulturministerns uppdrag utför det jobbet som skall vara inom Framtidens kultur. Det är inte särskilt självständigt. Det är viktigt när det gäller staten att man koncentrerar sig på det som är av nationellt intresse och samtidigt kräver att man tar på sig ett nationellt ansvar. Med ett internationellt stöd krävs också ett internationellt ansvar. Vi måste få ordning på systemen och bygga upp ett sådant som nu bygger på avtal mellan olika nivåer, mellan anslagsgivare, huvudmän i den mån det inte är samma och utförande institutioner. Därigenom skapas en långsiktighet. Nuläget är katastrofalt för en del av våra teatrar och orkestrar. Jag har under de senaste veckorna besökt en del sådana som först ett stycke in på det här året fått en budget, vilken man redan har börjat arbeta efter. På det sättet kan det inte fungera i fortsättningen. Efter mina avslutningsord kan t.o.m. Åke Gustavsson sätta sig. Trots en enig kulturutredning och stor kulturproposition har inget nytt skett. Vi måste ha en ständigt pågående debatt och diskussion, en öppen debatt och beredskap till omprövningar av ibland omskakande karaktär för att en förnyelse skall kunna ske. Som jag ser det bygger man vidare på de gamla principerna och kör på den räls som vi har haft utlagd sedan 1974. Det är bara om vi kan skapa parallella från varandra verkligen oberoende stöd och finansieringskällor och nya former för organisationer i kulturen som något förnyande kan ske. Framför allt måste vi se till att skapande görs fritt. Kultur skapas inte genom politiska beslut utan av fria själars skaparglädje. Ett litet ord till Åke Gustavsson. Vi har talat om alternativa kommunförbund m.m. till landstingen för att vi skall kunna skilja de här uppgifterna åt. Det är för slå vakt om sjukvården som vi velat ha det så, inte skära ned allt.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Jag konstaterar att moderaterna i texten skriver att de regionala huvudmännen skall få ta ansvar för framför allt teatrarna på sikt. Samtidigt säger man regionalt: Håll igen landstingens verksamhet, satsa ingenting utöver på sjukvården. Detta är någonting som inte går riktigt ihop.
Fru talman! Det är just det som jag talade om nyss. Vi vill ha andra huvudmän. Åke Gustavsson ser bara landstingen som regionala huvudmän. Vi ser i det här sammanhanget specialkommuner, som vi har för en del olika frågor. Det är det det rör sig om.

Fru talman! Om det är kultur att göra sig lustig har väl Lennart Fridén bidragit med en hel del. Man kan ha många strängar på sin lyra, men när jag pratade om Nelson Mandela satte jag inte vare sig mig själv eller de som trummat på trummor eller Lennart Fridén i den klassen. Jag säger att jag inte förknippar någon av våra nu mest kända svenska politiker med några större kulturella utsvävningar. Det skulle i så fall vara Alf Svensson, som brukar sjunga när någon fyller år, vilket ju är lovvärt. När det gäller Åke Gustavsson och synen på sponsring kan jag bara konstatera att sponsring inte är någon gåva utan ett avtal mellan två parter där båda skall ha någon typ av nytta. Man kan jämföra med idrottsrörelsen, t.o.m. de jättestora klubbarna, som har ett stort attraktionsvärde. Där sitter hela tiden den som mottar sponsringen i ett beroendeförhållande till den som väljer att sponsra. Jag tror inte att de flesta företag väljer att sponsra vare sig idrottsföreningar eller kulturella institutioner i första hand därför att man tycker att det är viktigt med idrott eller kultur, utan jag tror att man först och främst gör det för att man vill profilera de egna företagen. Det kan man göra på ett mer eller mindre snyggt sätt. Jag skulle förfasa mig om man tvingade våra skådespelare eller musiker att åka runt på diverse sponsorsjippon och att i stället för att ägna sig åt repetition träffa olika företagsledare och berätta om sin verksamhet. De skall få tid och pengar för att kunna ägna sig åt sina kulturella aktiviteter. Sponsringen måste alltså hållas nere, och ett sätt att göra det är att vi lever upp till sponsring via samhälleliga medel. Ju mer vi snävar till de pengarna, desto större beroendeförhållanden kommer att skapas mellan det privata näringslivet och den svenska kulturen. Jag tror inte att det är till nytta för kulturen på sikt.
Fru talman! Det är uppenbart att det var fel tillfälle att ta upp en liten lustighet så här på kvällen. Jag skall passa på vid något annat tillfälle när t.o.m. Peter Pedersen kan uppskatta det på ett bättre sätt. Vad jag menade är att vi måste ha lite avstånd till oss själva som politiker. Jag tror att Peter är överens med mig om att steppa på talarstolen inte är ett särskilt bra sätt att driva politik. Det var en som gjorde det under valnatten 1991, och han straffades av väljarna tre år senare.
Fru talman! Jag har inga större kommentarer. Jag tror att vi i grunden är överens om att vi skall ägna oss åt kulturella aktiviteter på alla nivåer. Tyvärr kanske inte denna samsyn delas av alla politiker som inte sitter i kulturutskottet.
Fru talman! Kort om sponsringen: Vi har tidigare i dag i kammaren diskuterat skatteutskottets betänkande nr 11. När det gäller sponsring är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet överens. Det är Moderaterna som reserverar sig. Självklart skall ett företag se något positivt med att sponsra, annars gör man det inte. Självklart skall de som blir föremål för sponsring, oavsett om det är en idrottsorganisation eller en institution, också känna att de har glädje av det. Det är det som jag menar är den grundläggande diskussionen. Det var också detta som föranledde viss kritik från min sida i talarstolen, gentemot skattemyndigheterna.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga om Åke Gustavsson skulle vilja se en utveckling av kultursponsringen som liknar den sponsring som i dag förekommer och har förekommit länge inom idrottsvärlden.
Fru talman! Nej, det vill jag inte. Jag försökte också säga att det är just det som är problemet. Det är lätt att lägga en Expressengeting i en ishockeyrink, men det är inte så särskilt trevligt att ha en massa logotyper på en teaterscen. Det var därför jag raljerade och frågade om man skall behöva döpa om Romeo och Julia till Pharmacia & Upjohn för att det skall godkännas av skattemyndigheterna.
Fru talman! Det är glädjande att vi är överens om att den utvecklingen vill vi inte se.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ så att den planerade flyglinjen Riga-Visby med fortsättning till Jönköping och eventuellt Billund kan förverkligas. Frågan ställs mot bakgrund av att det lettiska flygföretaget Transeast Det finns inga hinder mot att meddela tillstånd för trafik mellan Riga och Visby, och sträckan Riga-Jönköping omfattas redan av luftfartsavtal med Lettland. Men för att flyga inrikes i Sverige och inom EU ställs det högre säkerhetskrav än för trafik från tredje land. Luftfartsinspektionen har avstyrkt inrikes och intraskandinavisk trafik eftersom Transeast Airlines inte är auktoriserat motsvarande svensk standard. Även om det är viktigt att flygtrafiken utvecklas i olika delar av landet måste flygsäkerheten alltid komma i första hand. Sedan några år tillbaka pågår förhandlingar mellan EU, Island, Norge och ett stort antal central och östeuropiska länder, bl.a. Lettland, om ett gemensamt luftfartsområde. En av de frågor som diskuteras är möjligheten att flyga inrikes i ett annat land, s.k. cabotage. Hittills har inte cabotage förekommit i Sverige för lufttrafikföretag utanför EU. När luftfartsområdet trätt i kraft och de central och östeuropeiska länderna hunnit anpassa sig till EU:s säkerhetsregler kommer cabotage sannolikt att bli tillåtet inom hela området. De central och östeuropeiska länderna har kommit olika långt när det gäller att införliva säkerhetsreglerna men de länder som ligger främst blir troligen fullvärdiga medlemmar av luftfartsområdet inom cirka tre år.
Fru talman! Jag vill inleda med att tacka näringsministern för att min interpellation besvaras i dag. Jag har erfarit att näringsministern senare i dag skall åka till Bengtsfors och den dramatik som finns där. Jag tackar alltså näringsministern för svaret. Jag tror att näringsministern är väl medveten om mitt engagemang för trafiken till och från Gotland. Väl fungerande kommunikationer för en ö är något av en överlevnadsfråga. Skall det bli en positiv utveckling av närings och samhällslivet, då är, och förblir, kommunikationerna en nyckelfråga. I den nu aktuella frågan om flygtrafik österut, i detta fall till Riga, är bakgrunden att ett flygbolag ett antal år i stort sett dagligen har flugit på sträckan Skall man nu resa till våra grannländer österut från Gotland är man hänvisad till att resa över Stockholm, vilket naturligtvis är dyrt och tar tid. Det är relativt många företagare på Gotland som bedriver verksamhet i våra östra grannländer. En daglig och relativt kort förbindelse är naturligtvis bra för utvecklingen och för företagskontakterna mellan Gotland och Baltikum. Nu finns det ett flygbolag som, vilket näringsministern nämnde, sedan ett antal år bedriver dagliga förbindelser mellan Riga och Jönköping. Detta flygbolag är berett att göra mellanlandning i Visby. Det är korrekt, som framgår av interpellationssvaret, att det inte finns något hinder att meddela tillstånd för sträckan Riga-Visby. Men nu är det så, vilket också framgår av min interpellation, att för att få en säkrare lönsamhet behöver flygbolaget ha möjlighet att flyga passagerare från Visby till Jönköping. Det vore mycket bra, för då skulle vi gotlänningar få inte bara en förbindelse med Baltikum utan även en direktförbindelse med södra Sverige, vilket i dag saknas. Om sedan detta flygbolag förverkligar planer på en vidareförbindelse till Billund i Danmark ökar våra förbindelser högst påtagligt. Billund har, som bekant, många flygförbindelser med övriga delar av Europa. Jag är något förvånad över att det i interpellationssvaret hänvisas till flygsäkerheten för att inte meddela tillstånd för sträckan Visby-Jönköping. Det kan i detta avseende inte vara någon skillnad på flygsäkerheten vad gäller delsträckor inom samma flyglinje. Det måste vara fråga om något annat! Fru talman! Jag hade hoppats på ett mer offensivt svar från näringsministern; detta efter att från läktaren ha lyssnat på debatten här den 3 februari. Då uttalade näringsministern ett antal punkter för regeringens tillväxtpolitiska arbete under den här mandatperioden. Jag skall nämna några. Fortsatta satsningar görs för att undanröja bristerna i det svenska transportsystemet. Punkten 12: Östersjö och EU-samarbetet skall utvecklas. Fortsatta ansträngningar skall göras för att stödja näringslivet att idka handel med länderna runt Östersjön. EU-arbetet inriktas på att formulera gemensamma strategier mellan medlemsländerna för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Arbetet med att motverka rigida regelverk och för en större öppenhet inom EU drivs vidare. När jag lyssnade här i kammaren tog jag fasta på vad näringsministern sade. Naturligtvis blir jag - och säkert många med mig - besviken om det nu visar sig att det enbart var tomt prat i en riksdagsdebatt. Nu finns det möjlighet att på ett påtagligt sätt vidta åtgärder för tillväxt och uppfylla det som utlovades den Fru talman! Jag efterlyser i min interpellation, och även nu här, åtgärder i närtid och är självfallet inte nöjd med det som redovisas i interpellationssvaret, dvs. åtgärder som kanske kommer om tre år.
Fru talman! Att tala om att slå vakt om trafiksäkerheten är inte tomt prat, utan det är någonting som skulle kunna kallas för att ta ett politiskt ansvar. Enligt de regler som finns inom ICAO enligt artikel 33 i Chicagokonventionen måste vi tillåta övriga ICAO-stater att flyga till Sverige om de uppfyller ICAO:s minimistandard när det gäller säkerhet. För inrikestrafik i Sverige kan vi däremot ställa högre krav. Luftfartsinspektionen anser att svenska passagerare skall kunna förvänta sig samma höga standard inrikes, oavsett vilket bolag man flyger med. ICAO har funnit att inte alla ICAO-stater uppfyller miniminivåerna. Av det skälet genomförs s.k. safety oversights inspections i alla ICAO-stater. Lettland är en av de stater som ligger främst i förhandlingarna om ett europeiskt luftfartsavtal. Men ännu har man inte blivit fullvärdig medlem i Joint Aviation Authorities, JAA, vilket är ett krav för att kunna skriva på avtal utan övergångsperiod. Jag kan berätta att regeringen i går beslutade att Visby och Visby-Riga. Här kommer det nog ändå att gå ganska fort. Även om det handlar om tre år kommer man att med dessa bolag kunna flyga också inrikes. Men nu är reglerna som de är, och dem kan inte näringsministern sätta sig över.
Fru talman! Flygtrafiksäkerheten skall man naturligtvis inte tumma på. Där instämmer jag till fullo. Men jag, och säkert många med mig, har svårt att förstå att flygsäkerheten är fullgod när man flyger Riga-Visby, men inte till fyllest om man fortsätter Visby-Jönköping med samma flygplan, samma besättning och samma regler. Det är svårt att förstå. I princip skall vi naturligtvis inte på något sätt tumma på säkerheten. Det gläder mig att höra näringsministern säga att Lettland ligger främst i detta avseende. Det här tycker jag vore kanske ett exempel där man ytterligare kunde skynda på. Sverige kunde kanske skynda på processen och stödja Lettland men någon form av lättnader för just denna delsträcka. Vi talar faktiskt inte om någon större volym, utan det är enstaka flygplan varje dag med några få passagerare. Det hade varit ganska bra. Det gläder mig att höra att regeringen i går beslöt att ge tillstånd till flyget Riga-Visby, men jag är inte säker på att flygbolaget kommer att flyga om man inte får möjligheten att ta upp extra passagerare från Visby. Det handlar inte om så förfärligt många, men det hade varit ganska bra att få en linje söderut. Om jag t.ex. skall flyga till Halmstad är jag hänvisad att flyga över Stockholm. Hade jag kunnat flyga Visby Jönköping och där hyra en bil så hade jag lätt kunnat ta mig till Halmstad fram och tillbaka samma dag billigare och enklare. Jag skulle önska att näringsministern, trots regeringsbeslutet i går och trots det som hänvisas här, tar sig ytterligare en funderare om möjligheten att komplettera regeringens beslut om tillstånd från i går med att det här flygbolaget säkerställs att starta denna linje. Linjen betyder mycket för företagen på Gotland.
Fru talman! Jag har förståelse för interpellantens synpunkter. Jag kommer att aktivt delta i detta, vi deltar i denna process för att tidsmässigt kunna påskynda det. Men faktum är ändå att vi har de här reglerna. Faktum är att det ställs större krav på inrikesflyg när det gäller flygsäkerhet än när man åker från ett land till ett annat. Jag förstår också att man inte tycker att detta är riktigt logiskt. Men nu är det så, och vi skall delta i denna process och skall försöka påskynda den.

Fru talman! Interpellanterna har frågat om jag avser att se till att beredskapsstyrkan blir kvar som en nationell resurs vid särskilt krävande insatser eller om jag avser att avveckla den. Vidare har de frågat om det är regeringens mening att beredskapsstyrkan inte behöver användas vid andra allvarliga händelser än terroraktioner. Jag har valt att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Jag vill inledningsvis påminna om att beredskapsstyrkan inrättades därför att riksdagen vid behandlingen av 1990 års budgetproposition ansåg att det inom polisen behövde byggas upp en välutbildad nationell beredskapsstyrka vars huvuduppgift skulle vara att bekämpa terroraktioner. Riksdagen beslutade därför att resurser skulle avsättas för att inrätta en sådan styrka. Rikspolisstyrelsen inspekterade beredskapsstyrkan i maj 1995. Mot bakgrund av resultatet av inspektionen gav Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län in en gemensam skrivelse till regeringen och föreslog att beredskapsstyrkan skulle integreras med den särskilda insatsstyrkan, polispiketen, vid Polismyndigheten i Stockholms län. Genom en integrering skulle polisen göra rationaliseringsvinster i form av ökade möjligheter till samordnad utbildning m.m. Det skulle också minska risken för att beredskapsstyrkan skulle bli en sluten grupp, avskärmad från den övriga polisverksamheten. Personalen i beredskapsstyrkan skulle dessutom få fler tillfällen att handskas med allvarlig brottslighet, vilket skulle förbättra deras förutsättningar att hantera en terroristattack. Stockholms läns bedömning. Justitieutskottet framförde en liknande åsikt . Både regeringen och utskottet underströk vikten av att beredskapsstyrkans kompetens vidmakthölls även efter en integrering. Beredskapsstyrkan placerades i oktober 1998 i samma lokaler som piketpolisen i Stockholm, och sedan dess pågår integrationsarbetet. Styrkan har halva sin arbetstid till förfogande för utbildning och träning i enlighet med de riktlinjer som statsmakterna gav vid styrkans tillkomst. Personal vid styrkan besökte under 1998 - för utbildning och för att utbyta erfarenheter med andra liknande styrkor, bl.a. Norge, Irland, Tyskland, Frankrike, Estland, Finland, England och Ryssland. Teknikutvecklingen följs kontinuerligt upp av ledningen vid Polismyndigheten i Stockholm i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Styrkan har nya lokaler på Essingen med en ny skjutbana och träningshall för styrketräning. Under sommaren kommer ett skjuthus att uppföras i Tullinge. Det är Rikspolisstyrelsen som beslutar när styrkan får tas i anspråk. Rikspolisstyrelsen har vidare ett särskilt ansvar för att beredskapsstyrkan organiseras och arbetar i enlighet med statsmakternas intentioner. Styrelsen har i detta syfte givit ut egna föreskrifter och allmänna råd för beredskapsstyrkans verksamhet. Föreskrifterna omfattar bl.a. styrkans kompetens, teknik och metodutveckling, utbildning och övning. Dessutom anges i vilken omfattning styrkan skall vara tillgänglig för uppdrag och i vilken utsträckning Polismyndigheten i Stockholms län får använda personalen vid styrkan för andra uppgifter än dem som ankommer på styrkan. Av de allmänna råden framgår att mot bakgrund av att styrkan är en nationell resurs bör personalen vid styrkan användas också som polisförstärkning till någon annan polismyndighet när det inträffat en särskild händelse som faller utanför styrkans uppgift. Styrkans personal har också vid flera tillfällen genom förstärkningstjänstgöring deltagit vid särskilda händelser. Exempel är vid ett rån i Mora och demonstrationer i Jönköping. Styrkan har varit förlagd i beredskap i samband med sökandet efter gärningsmännen från morden vid Stureplan 1994, likaså under VM i friidrott i Göteborg 1995 och på Arlanda i samband med en flygplanskapning som ägde rum utanför landets gränser men i det svenska närområdet. Det senaste tillfället då styrkan försattes i beredskap var i samband med ockupationerna av Greklands ambassad och Folkets Hus i Stockholm i februari i år. Styrkans rökdykare var mobiliserade och klara för att sättas in med omedelbar verkan om läget hade krävt det. Dessutom var styrkans chef den som förhandlade med ockupanterna. Beredskapsstyrkan har en betydelsefull uppgift. Det är angeläget att den genom kontinuerlig övning och utbildning vidmakthåller och förbättrar sin förmåga att bekämpa terrorangrepp. Samtidigt är det viktigt att de poliser som är uttagna till styrkan på avsett sätt deltar även i den vanliga polisverksamheten. Jag tror nämligen att det skulle vara olyckligt om poliserna i styrkan tappar kontakten med den vanliga polisverksamheten. Det är också viktigt att polismännens allmänpolisiära kunskaper och kompetens vidmakthålls och utvecklas och att polisväsendet på bästa sätt kan ta till vara deras kunnande. I en skrivelse som poliser vid beredskapsstyrkan sänt till justitieutskottet pekar de på olika förhållanden som enligt deras mening skulle kunna minska styrkans förmåga att fullgöra sina uppgifter. Vari problemen består låter sig emellertid inte utan vidare bedömas. För detta fordras en närmare analys som det är de berörda myndigheternas uppgift att göra. Som interpellanterna känner till har också chefen för beredskapsstyrkan och chefen för piketen fått i uppdrag att granska bl.a. samarbetssvårigheterna mellan sina enheter och lämna förslag till en lösning. Arbetet skall redovisas senast den 1 juni i år. De tillförordnade chefer som nu leder båda enheterna kommer under tiden att med kraft försöka komma till rätta med de aktuella samarbetssvårigheterna. Jag har vidare inhämtat att anställningen som chef för polismyndighetens säkerhetsenhet, som inom kort blir vakant, kommer att tillsättas så snart det är möjligt under våren. Den chefen kommer att ha ett samlat ansvar för både piketen och beredskapsstyrkan. Rikspolisstyrelsen har informerat mig om att den i samråd med polismyndigheten utreder frågan om beredskapsstyrkans verksamhetsområde. Jag är inte främmande för att den bör kunna tas i anspråk även i andra sammanhang än de som följer av regelverkets nuvarande utformning. Utvidgas styrkans verksamhetsområde till att omfatta även annat än terrorangrepp, måste man även överväga beslutsprocessen. Jag är alltså inte främmande för att beredskapsstyrkan som sådan bör kunna tas i anspråk också i andra sammanhang. Tills vidare vill jag emellertid avvakta det utredningsarbete som myndigheterna bedriver och de förslag som detta kan leda till innan jag tar ställning i frågan. Om det utredningsarbete som nu pågår ger anledning till det, återkommer jag till riksdagen under hösten.

Fru talman! Först vill också jag tacka justitieministern för svaret. Riksdagens beslut 1990, att inrätta en välutbildad nationell beredskapsstyrka, är ett beslut som det i ännu högre i dag finns skäl att verka för. Denna insatsstyrka skall vara beredd att med kort varsel gripa in vid terroristattacker och vid andra speciella tillfällen var som helst i landet. Alla berörda, riksdag och regering, har varit överens om och särskilt understrukit behovet av att kompetensen hålls på en mycket hög nivå. Vi lever i en snabbt föränderlig samhällssituation. Omvärlden kommer snabbt Sverige mycket närmare. Människor från alla världens hörn strömmar ut och in. Den materiella säkerhetsutrustningen i både enskilda och offentliga sammanhang utvecklas allt snabbare och med ny teknik. Därför är det befogat med en väl samtränad insatsstyrka, som under en stark och förtroendegivande ledning är beredd att ställa upp med kort varsel och satsa sig själv för att gripa in vid mycket speciella situationer. Vid beslutet 1990 var det av vikt att resurser skulle avsättas för att få den här speciella styrkan. Ur skyddssynpunkt fick inte det hela äventyras på grund av brist på resurser och utbildning. Anser justitieministern att vi har levt upp till det beslutet? Har uppföljningen särskilt inriktats på detta? Om vi politiker begär att personer i den här styrkan skall vara beredda att ställa upp måste vi också leva upp till att ge dem de här förutsättningarna. Vi måste ha en ändamålsenlig organisation som gör det möjligt för dem att vara samtrimmade och ständigt beredda. De måste få ekonomiska förutsättningar för både drift och investeringar i utrustning och underhåll. De måste få en utbildning där de ständigt kan inhämta ny kunskap och få ny utrustning för arbetet ute i samhället. De måste få en handledning i etik där det krävs civilkurage, arbetsmoral och kunskap i människosyn. Det är otroligt viktiga ingredienser. Dessutom krävs det ett avtal som möjliggör den här tränings och trimningsverksamheten. Vi vet ju när vi studerar situationer runtom i världen att det inte handlar om dagspass. Det kan handla om veckopass. Då måste man också vara beredd och inövad. Man måste ha ett avtal som gör detta möjligt. För det är verkligheten vi måste angripa. Har den politiska ledningen levt upp till att ge den möjligheten? Man kan också se olika möjligheter att använda den här styrkan. Jag ser att justitieministern lämnar en öppning för olika sorters hantering. Jag vet att det på många håll i landet finns ett stort behov av att kunna använda den här kompetensen. Men då skall det inte vara så att man behöver betala för den här verksamheten. De skall ges den här möjligheten så att det inte i stället byggs upp små specialstyrkor i varje polisdistrikt. Det skall vara den här styrkan som kan ge en möjlighet utöver det vanliga att hantera speciella situationer ute i samhället.
Fru talman! Jag vill också instämma i tacket för svaret på interpellationen. Många av de frågor som jag hade tänkt ställa har redan kommit fram i de tidigare frågeställarnas anföranden. Jag vill bara understryka vikten av att Sverige får behålla en väl fungerande nationell insatsstyrka. Bakgrunden till den här debatten är ju en skrivelse som insatsstyrkan själv har riktat till vårt utskott där man har berättat om att arbetssituationen är ohållbar. Som beslutsfattare och politiker måste man ta en sådan skrivning på allvar. Vi kan inte begära att de specialutbildade poliser som ingår i insatsstyrkan och som skall utgöra en trygghetsfaktor för vårt land skall utsättas för de risker som deras uppdrag innebär utan att vi samtidigt ombesörjer att de har en kompetens, erfarenhet och utrustning som motsvarar de krav som problemlösningen ställer. Ministern instämmer. Hon skriver i sitt svar att insatsstyrkan har en betydelsefull uppgift och att det är angeläget att genom kontinuerlig övning vidmakthålla och förbättra förmågan att bekämpa terrorangrepp. Ministern skriver att de två tillförordnade chefer som nu leder de båda enheterna skall försöka komma till rätta med de aktuella samarbetssvårigheter som vi har hört om tidigare. Då är min fråga: Vad var det som gjorde att den person som insatsstyrkan haft som sin närmaste chef, som man haft fullt förtroende för, som man ser upp till för att han har den kompetens som krävs för att vara ledare för insatsstyrkan och som också internationellt är erkänd, lyftes ut och omplacerades till annan tjänst, till utredningstjänst? Är det verkligen ett bra sätt att tillvarata kompetensen att använda denna resurs till att sitta och utreda samarbetsproblem? Ministern skriver också i svaret att i de allmänna råden framgår att mot bakgrund av att styrkan är en nationell resurs skall den kunna användas av annan polismyndighet då särskilda händelser inträffar - precis som vi hörde om här. Men då måste vi komma tillbaka till frågan: Hur skall det här finansieras? Länspolisområdena har inte resurser att använda sig av den nationella insatsstyrkan. Dessutom är det fortfarande förvillande vad som menas med begreppet terrorism. När kan styrkan komma i fråga? Är inte det här ett tecken på att det vore värdefullt om styrkan ingick under Rikspolisstyrelsen och verkligen blev en nationell insatsstyrka i ordets rätta bemärkelse? Vi vet ju alla att det finns nog så mycket allvarlig verksamhet nationellt som insatsstyrkan skulle kunna ha stor betydelse i arbetet med. Men då måste också begreppet terrorism analyseras, och insatsstyrkans uppgift måste ges en vidare definition. Jag vill fråga: Avser ministern att utreda den frågan? Vi vet ju att Björn Eriksson under sin tid som rikspolischef vid tre tillfällen begärde att insatsstyrkan skulle läggas under Rikspolisstyrelsen. När det gäller pengar och resurser till insatsstyrkan har vi i flera inlägg hört vad som har avsatts för insatsstyrkans verksamhet och vad man har haft möjligheter att köpa utrustning för. Man har fått använda driftspengar för nyanskaffning i stället för de pengar som egentligen var avsatta till detta. Det vore väldigt intressant att få ett svar på om den här frågan skall utvärderas och på om direktiven till insatsstyrkan skall klargöras så att de kan få en möjlighet veta hur de skall arbeta inför framtiden.
Fru talman! Jag vill också tacka justitieministern för svaret. När man kommer sist i en sådan här frågerunda har de flesta frågorna varit uppe. Men jag skulle vilja ta upp det här från en lite annan infallsvinkel. År 1990, när man beslutade att man skulle ha den här styrkan, var Vänsterpartiet mycket tveksamt till att inrätta en elitstyrka av det här slaget. Vi var det just av de skäl som justitieministern själv tar upp; att det finns en risk att den här gruppen blir väldigt stark i sig och att man får en kultur i gruppen som inte skulle vara bra. Därför har vi sett det som positivt att man har kunnat använda den här styrkan också i det vanliga polisarbetet. Däremot har uppenbarligen den integration som nu har skett helt misslyckats. Vid de speciella tillfällen då vi skall använda styrkan kan man inte längre ha den här kompetensen. Jag vet att det nu har varit en mängd frågor som justitieministern har fått. Jag inser också att det kanske inte direkt ligger på justitieministerns bord att i varje detalj kunna lyfta upp de här frågorna. Däremot borde det finnas mycket klara besked om hur budgetfrågan skall lösas. Hur skall man få pengar till utrustning? Skall man kunna ha utbildning när det gäller den här kompetensen bör man också ha en egen budget. Den skall räcka för att kunna följa med i utvecklingen på det sätt som krävs. Jag vill också ta upp frågan om chefsproblematiken. Den har flera varit uppe och berört. Men där vill jag också lyfta fram ytterligare en fråga. I den organisation som finns i dag är det uppenbarligen så att styrkan större delen av tiden egentligen inte ligger under den chef som styrkan har. Den ligger egentligen under länspolismästaren. Det är så gången är. Men den chef som styrkan har, den person som styrkan betraktar som sin chef, skall egentligen bara vara chef när styrkan tas i anspråk. Det är en mycket underlig konstruktion. Man måste ha klara, tydliga och direkta kopplingar till chefskapet. Insatsstyrkan pekar själv på att bristen på direktkontakt med ledningen också har inneburit att de krav som man har framfört inte har nått ända upp till ledningen. Jag vill lyfta upp frågan om huruvida justitieministern är beredd att återigen se över om styrkan skall vara placerad under Stockholms länspolismästare eller om man nu i stället faktiskt skall placera den under Rikspolisstyrelsen. Eftersom meningen ändå är att det här skall vara en nationell styrka, att den skall kunna användas över hela Sverige, borde det också vara rimligt att den är placerad under Rikspolisstyrelsen. Jag vill avsluta med att säga att jag ser det som väldigt positivt att justitieministern i sitt svar också har öppnat för att hon inte är främmande för att man skall vidga styrkans användningsområde men att man då också skall se över det regelverk som finns. Det regelverk som finns i dag är nämligen inte klart och tydligt. Jag ser alltså mycket positivt på svaret och jag skall med stort intresse lyssna på justitieministerns svar på alla de frågor som hon har fått.
Fru talman! Det gläder mig att kunna konstatera att riksdagens olika partier tycks vara ense om att vi behöver en särskild styrka som kan användas vid exceptionella tillfällen. Ett av problemen som vi har är att det är så sällan som dessa exceptionella tillfällen inträffar. Vi befinner oss i den situationen att vi i Sverige har utvecklat vår polis kraft för att kunna möta den alltmer grövre brottsligheten som är oftare förekommande. Till skillnad från t.ex. vårt grannland Norge inrättade vi specialstyrkor i alla våra tre stora städer, de s.k. piketstyrkorna, för att kunna omhänderta de mer frekventa men speciella händelser som kräver särskild kompetens. Vi i Sverige inrättade utöver det en ännu mer speciell kompetens och kraft för att användas vid terroristattacker. I Norge hade man inte specialstyrkor i form av piketstyrkor, utan när man beslutade att inrätta en specialstyrka som skulle användas vid terrorattacker blev det motsvarigheten till det som är piketstyrkan i Sverige. Varför berättar jag detta? Det är bara för att uppmärksamma er på den problematik som finns inbyggd i denna fråga och som inte är lätthanterlig. Den fanns redan från början. När jag tog över ansvaret för polisen i slutet av 1994 och började åtgärda dessa frågor 1995 då hade den problematiken funnits i flera år. Gun Hellsvik hade inte ägnat någon uppmärksamhet åt detta, såvitt jag kunde se, under de åren. Fortfarande har vi inte löst problemet. Men vi har åtminstone gjort så mycket att vi har sett över frågan ett antal gånger och försökt hitta en lösning för hur man hanterar en specialstyrka som skall använda hälften av sin tid för att utbilda sig och skaffa sig ny kompetens för att klara dessa yttersta händelser i form av terroristattacker och liknande och samtidigt hitta meningsfulla uppgifter under den andra hälften av sin tid på ett sådant sätt att den vidmakthåller sin allmänna polisiära kompetens. Det är detta som det har handlat om. Och alla har diskuterat detta. Det har funnits olika uppfattningar. Sedan kom det ett förslag om att man skulle kunna uppnå detta genom att samordna denna spetskompetens tillsammans med den speciella styrka som piketen i Stockholm utgör. Och vi trodde att vi hade hittat en teoretisk lösning. Integrationen mellan de här har pågått ett par månader, och det är alldeles uppenbart att de som är involverade i den inte är nöjda och har stora svårigheter. Och en del av dem framför sina farhågor och sin rädsla. Och det är bra, eftersom vi måste omhänderta detta och komma vidare. Men vad som förvånar mig är att ni i riksdagen är så lite intresserade av att ta reda på allt det som man behöver veta för att kunna bilda sig en uppfattning om detta. Detta är ingen lätt fråga. Jag skulle kunna fördjupa mig i detta betydligt mer. Men låt mig ta tag i några av de konkreta frågeställningar som har tagits upp. Var i landet kan dessa personer användas? Det är också en viktig fråga. Men också mot bakgrund av att vi har piketer i både Göteborg och Malmö finns det lite grann av samma problematik som finns i Stockholm. Men som jag visade genom exempel har man försökt att använda denna styrka även för olika typer av normalt polisarbete. Och jag tror att man måste tänka vidare i detta sammanhang för att hitta formerna för denna speciella styrka att delta i den typen av polisarbete utan att det uppstår revirtänkande och konkurrens mellan olika delar av polisens verksamhet. Det är ingen lätt uppgift, men vi måste hitta lösningen på den. När det gäller att upprätthålla och utveckla kompetensen har en del väldigt överdrivna påståenden kommit här. Låt mig referera vad chefen för denna enhet säger. Han säger att detta är en av de bästa styrkor som finns. Jag antar att han menar att den är det vid en internationell jämförelse, eftersom det inte finns någon annan. RPS inspektioner har visat att utrustning och kompetens är fullgod. Vi kan säkert ha högre ambitioner i fråga om detta. Men det har inte varit brist på resurser. Driftskostnaden för varje polisman i denna grupp är 86 000 kr per år jämfört med 35 000 kr för en vanlig polisman. Så måste det naturligtvis vara när man vill upprätthålla en specialkompetens. Låt oss avvakta myndigheternas utredning och se om de kan komma längre i sitt tänkande och därefter ta ställning. Ta icke ställning utan att ni har hört alla parter och har alla faktum på bordet.

Fru talman! Jag skulle vilja kommentera justitieministerns uttalande att insatsstyrkan sällan behöver användas. Det är i och för sig skönt, men vi vet att det kan hända något precis när som helst och när vi minst anar det. Då måste man vara beredd. Jag kan instämma i att det är bra att se det här i ett större sammanhang och att man skall titta på användningsområdet, men då gäller det också att lyssna på personerna i insatsstyrkan och att ta vara på deras kunskaper och möjligheter. Jag tycker att är bra att styrkan används ute i landet enligt de exempel som har givits i svaret. Vi bör fortsätta att arbeta med detta. Det är aldrig fel med samverkan åt alla möjliga håll. Det som jag vänder mig mot är 50-50 tjänstgöringen. Det är så typiskt svenskt med en insatsstyrka som är lagom. Begreppet lagom finns ju nästan bara i det svenska språket. Vi skall ha en lagom nationell styrka, inte för stark och inte för bra utan lagom. Jag tycker att det krävs en hög motivation och en stark samträning. Minsta misstag kan ju få katastrofala följder, och det är då viktigt att det finns en speciell styrka, som har möjligheter att öva och träna för att inte göra misstag. Styrkan är känd utanför Sveriges gränser, som sagts här tidigare, för sin kompetens och för sitt föredömliga ledarskap. Det skall vi ta vara på och inte slå sönder. Insatsstyrkan har haft bristande möjligheter att bedriva samträningsövningar på det sätt som var sagt från början. Jag har inte följt frågan under tidigare år, men jag har läst handlingarna och vet att det är viktigt att ge styrkan övningsmöjligheter. Annars kan man inte förvänta sig att det utförs ett bra arbete.
Fru talman! Med all respekt för slutsatser och resonemang i den här frågan måste jag återkoppla till det som jag sade inledningsvis. Bakgrunden till hela den här interpellationsdebatten är en skrivelse från den nationella insatsstyrkan, inte bara från några i den utan från hela styrkan. Man talar där tydligt om att man inte tycker att arbetet fungerar, av olika skäl som vi har redogjort för här. Bara för att konkretisera vill jag ta upp en enda fråga. Varför används inte styrkan i sin egenskap av nationell insatsstyrka när den tas i anspråk i olika sammanhang? Är det här en medveten inriktning, ministern, att på något sätt spräcka dess egna identitet, eller vad handlar det om? Ligger det under de resonemang som ministern för i svaret när det gäller Norge och om att det sällan händer saker i Sverige som på något sätt skulle kräva den kompetens som den här styrkan har ett tänkande om att den här styrkan inte behövs? Jag går tillbaka till frågeställningen om ministern menar att det är viktigt att vi har en nationell insatsstyrka med den kompetens som den besitter för att motverka terrorism. Världen förändras, och vi kan inte leva i tron på att vi i all framtid skall förskonas från svåra attacker.

Fru talman! Jag tycker att det är väldigt positivt att vi diskuterar den här frågan. Justitieministern underströk att det är lite anmärkningsvärt att man bara har lyssnat på den ena sidan och så ensidigt ställer sig på insatsstyrkans sida. Jag har lyssnat på båda sidorna. Jag har även tagit del av länspolismästarens syn på saken. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man när sådana här problem dyker upp lyssnar på båda sidorna och inser att det är en mycket komplicerad fråga. Men det är också vår skyldighet som politiker att lyfta upp de här frågorna och att ta en debatt för att kunna föra frågan vidare. Jag vill återigen ta fram det positiva i att justitieministern signalerar att man är beredd att utvidga reglerna för när man skall få använda styrkan. En hel del av de frågor som har ställts från de övriga partierna och som även har lyfts fram av styrkan själv går ut på att den inte får fungera som en grupp. När den har tagits i anspråk har den inte fått agera som grupp. Regleringen härav är mycket oklar. Genom att styrkans användningsområde utvidgas kommer den att få större möjlighet att agera just som grupp. Justitieministern svarade inte på frågan om de utredningar och den översyn som nu har gjorts. Det är positivt att man tar tag i detta. Kommer man också att se över om organisationen skall förändras? Skall styrkan läggas under Rikspolisstyrelsen, eller anser justitieministern att dess placering under Stockholmsmyndigheten skall bibehållas? Jag skulle också vilja få svar på den fråga som här har ställts om det utvidgade begreppet. Jag inser att justitieministern vill vänta på den utredning som pågår, men kan justitieministern säga något om hur ministern kan tänka sig att vidga användningsområdet? Justitieministern har vid tidigare tillfällen när vi har lyft fram det här sagt att detta inte är möjligt. Det skulle vara intressant att få veta vari förändringen består och hurdana förändringar som kan tänkas komma. Jag tror att det är ganska viktigt att ministern i dag kan vara tydlig, att ministern kan ge signaler om vilka förändringar hon kan se och inte bara hänvisar till de utredningar som pågår. Jag vill också poängtera att vi när den här styrkan beslutades och togs i bruk var kritiska, just av de skäl som jag anförde tidigare. Vi såg stora problem med att ha en mycket stark elitstyrka. Jag ser också att det finns en skiljelinje mellan Vänsterpartiet och de övriga partierna i diskussionen om den här styrkan. Men vi har nu en styrka som skall vara beredd att sättas in i mycket svåra sammanhang, och vi har en skyldighet att se till att dess arbete och möjligheterna för dem som ingår i den blir så bra som möjligt. Det är de människorna som skall ta de risker som det kommer att krävas att man tar vid ett skarpt tillfälle. Därför måste man ta ansvaret för att se till att det fungerar. Sedan vill jag till sist lyfta upp kostnadsfrågan. När insatsstyrkan används ute i landet debiteras de andra polisdistrikten. Detta måste man också kunna lösa.
Fru talman! Jag kanske skall börja med att säga till Alice Åström att jag aldrig har uttalat att någonting är omöjligt. Men det är inte lätt att finna en lösning på problemet. Det är inte som Ragnwi Marcelind tycks tro att det är någonting som plötsligt har hänt som gör att det inte fungerar eller att det är någon ny insikt som har kommit att det har utvecklat sig på ett sätt som inte var tänkt från början och att därför problemen på något vis är nya. Även om jag inte har haft ansvaret för polisen de senaste tio åren har jag ändå haft det under fem år. Jag har också gått tillbaka och tittat hur det såg ut under de första fem åren av styrkans existens. Jag kan konstatera att den aldrig riktigt funnit sina former. Jag har upplevt det som att de som är engagerade i den här frågan aldrig har varit riktigt nöjda med lösningarna. Det går inte att bryta ut en fråga och tro att det är där problemet ligger, som t.ex. Gunnel Wallin. Det är inte fråga om att det är 50/50-regeln som skulle vara den som är det huvudsakliga problemet, att det skulle vara något "lagom" som man har hittat och att det egentligen finns något bättre. Inte alls. Ambitionen är att hitta just det bästa. När man fattade det beslutet trodde man att den avvägningen var den rätta. Det är ungefär samma avvägning som man har gjort t.ex. i Norge, så den är inte ovanlig. Det är väldigt viktigt, Gunnel Wallin och flera som varit inne på den frågan. Ni tror att lösningen skulle vara att de får träna och öva mer. Jag har uppfattat från dem som arbetat i insatsstyrkan att de inte bara vill träna. De vill bli använda. De vill ha uppdrag, och de vill jobba. Det är därför den här frågan är så komplicerad. Det är klart att vi skulle kunna säga: Vi avsätter medel enbart för en styrka som inte ägnar sig åt någonting annat än att träna och förbereda sig för de udda händelser som vi aldrig kan veta när de inträffar - det kan vara i morgon eller om tio år. Visst kan vi göra det. Men det tror jag inte att insatsstyrkan är nöjd med. Det har inte jag uppfattat. Den vill arbeta också. Den är såvitt jag vet principiellt nöjd med 50/50. Det kan säkert göras förändringar där åt ena eller andra hållet. Det svåra är att hitta avvägningen mellan insatsstyrkans arbete vid sidan av det som är dess specifika uppgift i samband med terroristattacker eller ytterligare något som man kan definiera fram och det vanliga polisarbetet som utförs på polismyndigheterna. Jag trodde att de kloka människor som arbetat fram ett förslag 1995 som innebar en integrering med piketen kanske hade hittat en lösning. Jag är inte beredd av efter några månaders verkställande av det beslutet säga att det är helt fel tänkt. Jag avvisar inte heller tanken på att det blir en styrka inom Rikspolisstyrelsen. Men då vill jag faktiskt att man arbetat sig fram till beslut som man tror på. Hittills har vi inte lyckats med det. Försök inte ge bilden av att någon av er eller någon annan sitter inne med den enkla lösningen och att det någonstans finns en ovilja att hitta den lösningen. Så är det inte. Detta är en oerhört svår uppgift. Vi försatte oss i den situationen när vi fattade beslutet 1990, antagligen utan att riktigt tänka igenom vad konsekvenserna i olika avseenden blev. Det är vi politiker som är ansvariga för att vi försatt inte bara insatsstyrkan utan även resten av polisen i en knepig situation. Det är vår skyldighet att med ödmjukhet lyssna på den, vara konstruktiva och hitta lösningar. Men försök inte låtsas att detta är en enkel uppgift. Det är det inte, och det kommer inte att hjälpa någon. Såvitt jag vet är det som Alice Åström sade fel. Numera debiterar man inte ute i landet när man använder den personal som finns i insatsstyrkan i samband med vissa uppgifter.
Fru talman!

Nu är jag där igen.

Justitieministern säger att insatsstyrkan har inte funnit sina former. Hon pekar bl.a. på början av 90 talet. Jag förstår vad som avses med att lyfta fram början av 90-talet. Men vi kanske skall påminna oss om att under början av 90-talet, den första hälften av 90-talet, ägnade man sig åt att bygga upp insatsstyrkan. Den byggdes upp successivt. Först när man hade tillräckligt antal började man skapa oro genom att börja diskutera en annan organisation och förändrade förutsättningar. Justitieministern påstod att hon aldrig hade sagt att något var omöjligt. Men justitieministern har i vart fall agerat som om något var omöjligt. I varje fall om vi skall tro på det hon sade i den debatt som jag citerade tidigare från vintern 1995/96. Då sade justitieministern: Vi kommer att se över om det är möjligt att vidga användningsområdet. Eftersom denna översyn inte resulterade i en vidgning av användningsområdet måste rimligen justitieministern ha kommit fram till att det var omöjligt. Alice Åström sade att hon såg positivt på svaret. Jag kan inte instämma i detta. Justitieministern säger i dag det justitieministern sade vintern 1995/96, nämligen att det eventuellt kan bli fråga om en utvidgning av användningsområdet. Jag tror inte på det efter det som sades för tre år sedan förrän jag ser att det sker.
Fru talman! Det kan ibland vara fråga om ords innebörd. Med träning menar jag träning i verkligheten. Det är det som ger allra mest. Det är inte fråga om fysisk träning. Det är fråga om att kunna använda denna fantastiska styrka i praktisk träning i verkligheten. Det som ger resultat är när de får arbeta tillsammans i verkligheten. Denna styrka är rekryterad för att tåla motgångar och stress. Det måste också samtränas i gruppen med en stark förtroendefull ledning. Det är jätteviktigt. Sedan måste den också vara beredd för alla eventualiteter och att agera snabbt. Den har en inställningstid på en timme oavsett när det är under året och var någonstans den än befinner sig. Jag tycker att det är viktigt att man tar till vara den kreativitet som finns inom insatsstyrkan. Dessutom är det viktigt att man lever upp till de politiska beslut som vi har fattat och att man ger förutsättningar för att styrkan skall kunna arbeta och göra det vi förväntar oss av den. Att ge förtroende och lita på de personer som är beredda att satsa sig själva i detta arbete är att ge invånarna trygghet.
Fru talman! Ministern har haft ansvar för den här verksamheten under fem år. Jag skall ärligt säga att jag har stor respekt och beundran för den kunskap som ministern besitter. Jag är visserligen ny i riksdagen, men jag har inte lässvårigheter. Jag har tagit del av det som skett under flera år i bollandet med den här frågan fram och tillbaka. Nog inser jag att det inte är en enkel fråga. Just därför tycker jag att det är så viktigt att vi visar respekt för insatsstyrkans egen uppfattning av hur arbetet fungerar. Ministern sade att de vill arbeta och ha ett meningsfullt arbete. Visst finns det mycket arbete som de skulle kunna få fullt upp med en lång tid framöver. Det är en liten sak som jag har tänkt på under debattens gång. Det finns ju en mängd offentliga byggnader som skulle kunna vara självklara eller tänkbara mål för terroristattacker. Insatsstyrkan skulle kunna få gå igenom dessa byggnader som ett inslag och en förberedelse i sin utbildning. Det vore ett sätt att arbeta meningsfullt. I svaret skriver ministern avslutningsvis att hon vill avvakta det utredningsarbete som pågår och återkomma till riksdagen under hösten. Jag skulle vilja vädja till ministern - jag tycker att jag finner en form av öppning för det - att respektera insatsstyrkans egen skrivelse där man säger att allt inte står rätt till. Det fungerar inte. Jag vädjar till ministern att öppna för en förutsättningslös och öppen kommunikation och att ge besked. Besked är mycket bättre än ovisshet. Jag tror att det är oerhört viktigt att insatsstyrkan får arbetsförhållanden som gör det möjligt för den att utöva sin verksamhet under trygga, säkra och för Sverige säkra förhållanden.
Fru talman! Justitieministern! Jag tror att den här debatten har varit väldigt betydelsefull. Jag är helt övertygad om att den här debatten och den skrivelse som insatsstyrkan har delgett oss kommer att ha betydelse i det kommande arbetet. Jag tycker att vi har fått positiva signaler. Även om Gun Hellsvik säger att hon inte kommer att tro på det förrän saker och ting har skett, är jag helt övertygad om att vi alla egentligen har den gemensamma viljan att ha en beredskapsstyrka, en nationell insatsstyrka, som är det allra bästa man kan tänka sig vid en terroristattack. Jag är helt övertygad om att de här utredningarna kommer att visa att den organisation som vi har i dag inte kommer att vara den som vi bör ha i framtiden. Jag tycker att det är viktigt att ta fram de problem som insatsstyrkan själv lyfter upp - de problem som finns i dag och som måste lösas. Det är tolkningen av begreppet terrorism, utvidgningen av detta, att man måste ha en ändamålsenlig organisation och att man måste ha en central finansiering när man använder sig av styrkan. Justitieministern säger att man inte tar betalt i dag. Det är någonting som måste ha skett den allra senaste tiden, eftersom man har gjort det tidigare. Man måste också se till att utbildningen och kompetensen inte minskar. I dag har man en avtrappning från styrkan. Detta måste få ett stopp.

Fru talman! Jag är osäker på vad Gun Hellsvik egentligen syftar på och hur resonemanget går. Jag har aldrig riktigt förstått vad som är Gun Hellsviks poäng i det här sammanhanget. Hon säger att jag skulle ha agerat som om något var omöjligt. Om jag förstod Gun Hellsvik rätt så handlade det om utvidgningen av användningsområdet. Hela den problematik som skulle hanteras 1995 handlade just om hur vi kan uppnå att denna speciella styrka får möjligheter att arbeta med polisiärt arbete samtidigt som vi kan utnyttja dess kompetens där den bäst behövs. Vilken organisation skulle kunna skapa förutsättningar för detta? Vid den tidpunkten trodde man att det bästa sättet var att integrera denna insatsstyrka med den specialstyrka som finns i Stockholm. Och jag vill markera att jag fortfarande inte är säker på att det inte är rätt. Det har gått alldeles för kort tid sedan detta sattes i sjön. Det var ett sätt att utvidga användningsområdet för denna speciella styrka. Man måste dela in den här frågan om utvidgning av arbetsområdet i flera delar. Kan man utvidga de situationer där den här styrkan kan användas såsom insatsstyrka, dvs. vad är terroristattacker och liknande? Hur kan de användas varhelst i landet denna situation uppstår? Då skall vi komma ihåg att det handlar om mycket akuta situationer. Att agera med speciell kompetens i ett inledningsskede är ju den här insatsstyrkans specialitet. Den andra frågan är: Hur kan man utvidga användningen av den inom det ordinarie polisarbetet, framför allt det som specialstyrkorna och piketerna håller på med? Hur skapar man en organisation som ger möjlighet till det arbetet? Det är denna utvidgning som det handlar om, Gun Hellsvik. Det har tydligen varit väldigt svårt att hitta formerna för den. Men låt oss nu se vad polismyndigheternas utvärdering och utredning av den här frågan säger. Självfallet är det viktigt att lyssna på insatsstyrkan själv. Det är ju den som finns mitt i det hela. Men trots allt handlar det inte bara om den. Det handlar om polisen över huvud taget och om hur vi använder poliskompetensen i vårt land. Insatsstyrkan utgör en del av detta. Vi har ett ansvar även för helheten.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att lösa de akuta problemen inom polisväsendet. Maud Ekendahl anser att kraftiga nedskärningar i antalet poliser och civilanställda samt en tvåårig stängning av Polishögskolan har medfört att det nu råder akuta rekryteringsproblem inom polisväsendet, samtidigt som brottsligheten ökar. Som exempel på ett polisområde med rekryteringsproblem nämner Maud Ekendahl Polisområde Nordvästra Skåne. En rationell och effektiv polisverksamhet är av avgörande betydelse för ett stabilt rättsväsende som allmänheten kan känna förtroende för, vilket ger oss rätten och skyldigheten att ställa särskilt höga krav på polisens verksamhet. För att polisen skall kunna leva upp till de högt ställda kraven pågår sedan några år tillbaka ett omfattande reformarbete inom polisväsendet. Reformarbetet har motiverats av att polisen under en längre tid uppvisat försämrade resultat, vilket delvis kan förklaras av att polisen inte har utvärderat och vidareutvecklat sina arbetsmetoder i tillräcklig omfattning. En verklighetsanpassning av polisverksamheten har således varit helt nödvändig. Exempel på viktiga resultat som reformarbetet hittills lett till är att det problemorienterade arbetssättet fått ett ökat utrymme, att närpolisorganisationen har byggts ut, att ny teknik har börjat användas i större utsträckning än tidigare och att den kvalificerade kriminalpolisverksamheten utvecklats i positiv riktning. Att polisverksamheten förändras i takt med att brottsligheten söker sig nya former och vägar är ytterst viktigt för att vi skall kunna bemästra brottsutvecklingen. Brottsförebyggande rådets preliminära statistik över det totala antalet polisanmälda brott visar att brottsnivåerna i stort sett är desamma för åren 1997 och 1998. Den nivåskillnad som ändå finns indikerar en nedgång i antalet anmälda brott, vilket motsäger Maud Ekendahls generella påstående om att brottsligheten i landet skulle öka. När det gäller förhållandena i Polisområde Nordvästra Skåne, som Maud Ekendahl nämner i sin fråga, har jag fått veta att det för närvarande förs diskussioner mellan länspolismästaren vid Polismyndigheten i Skåne och de berörda kommunernas styrelser om storleken på länets polisresurser. Behovet av poliser vid en polismyndighet är inte konstant utan varierar över tiden, bl.a. beroende på brottsbelastning och befolkningsstruktur. Med anledning av den rådande situationen avser Polismyndigheten i Skåne att under året rekrytera ett trettiotal poliser och dessutom anställa tio nyutbildade poliser för praktiktjänstgöring. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att den senaste tidens generella strukturförändringar inom polisväsendet har möjliggjort ett större inslag av s.k. myndighetsövergripande funktioner. Detta innebär att de olika polis och närpolisområdena i Skåne och i övriga landet i dag har större möjligheter att vid behov ta varandras resurser i anspråk. När det kommer till diskussioner om resursfrågor är det med andra ord viktigt att se till vilka samlade resurser en polismyndighet har och inte endast till resurserna på det lokala planet. Det råder inte någon tvekan om att reformarbetet har inneburit påfrestningar för polisväsendet, men polisen har tagit sig an uppgiften på ett ambitiöst sätt med goda resultat som följd. Varje större omorganisation av en verksamhet medför vissa problem av kort och långsiktig natur. Polisverksamheten utgör inget undantag. Tvärtom har de tidigare bristerna i kontrollen och styrningen av verksamheten och en bristande uppföljning av ekonomin lett till relativt omfattande problem. Riksrevisionsverket bekräftade i sin rapport Hinder för ett effektivare resursutnyttjande att bristerna var betydande. Enligt rapporten grundades problemen inom polisväsendet inte på resursbrist, vilket Maud Ekendahl tycks mena, utan på att tilldelade medel användes felaktigt. För att komma till rätta med bristerna har det varit nödvändigt att parallellt med reformarbetet genomföra förbättringar när det gäller ledningsstruktur, styrsystem och ekonomihantering. Av Rikspolisstyrelsens slutredovisning av de åtgärder som har vidtagits med anledning av Riksrevisionsverkets rapport framgår att initiativ har tagits på så gott som alla punkter som verket påtalat. Enligt Rikspolisstyrelsen finns emellertid möjligheter till ytterligare rationaliseringar. Bl.a. mot den bakgrunden uppdrog regeringen i december 1998 åt Riksrevisionsverket att göra en uppföljning av rationaliseringsarbetet inom polisväsendet. Uppdraget innebär bl.a. att Riksrevisionsverket skall föreslå åtgärder för att avhjälpa bestående brister inom polisen och redovisa sin bedömning av de förbättringar som varje förslag kan leda till. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 december i år. Utifrån vad Riksrevisionsverket redovisar kommer jag att överväga åtgärder på området. Varje verksamhet, den må vara offentlig eller privat, behöver de ekonomiska resurser och den kompetens som svarar mot de krav som ställs på verksamheten. Numera har polisen en bättre kontroll över sin ekonomi än vad som var fallet för ett antal år sedan. Polisväsendet har därför fr.o.m. 1998 tilldelats ökade resurser, vilket bl.a. möjliggjort särskilda kompetenshöjande utbildningsinsatser. I budgetpropositionen för år 1999 föreslog regeringen att polisen skulle tillföras 905 miljoner kronor för den kommande treårsperioden. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. De nya resurserna skall användas till en fortsatt och intensifierad modernisering och effektivisering av polisverksamheten. Särskild vikt skall läggas vid att säkerställa en ändamålsenlig personalstruktur, bl.a. genom att fler poliser än tidigare utbildas och personalförsörjningsplaner vidareutvecklas. Viktigt är också att tid och kraft ägnas åt vardagsbrottsligheten och att bekämpningen av den grova brottsligheten intensifieras samtidigt som utredningsverksamheten effektiviseras. Satsningarna på polisväsendet är omfattande och måste fortsätta för att polisen skall kunna bidra till att de kriminalpolitiska målen uppnås, dvs. en minskad brottslighet och en ökad trygghet. Det är polismyndigheternas uppgift att se till att de ekonomiska och personella resurserna används på ett ändamålsenligt sätt för att vi skall kunna fortsätta på den inslagna vägen mot ett modernt och högeffektivt polisväsende.
Fru talman! Jag till börja med att tacka justitieministern för svaret som jag har fått. Det kanske börjar bli lite tungt för justitieministern att återigen stå här i kammaren och behöva diskutera polisnedskärningarna som har skett ute i landet och dess följdverkningar. Det var ju inte för mer än ett par veckor sedan som Gunnel Wallin, som representerar Centerpartiet, hade en liknande debatt här i kammaren vad gäller polisnedskärningarna och följdverkningarna. Det tyder på att de här frågorna är ganska viktiga och att de förekommer ute i landet. Att jag ställde en fråga till justitieministern berodde på att jag blev inbjuden till Klippan av organisationen Företagarna. Dess ordförande hade samlat till orten näringsidkare, polischefen från Helsingborg, polisen i Klippan, lokala politiker samt mig själv. Handelsmännen har gång på gång påtalat vilken stor oro de känner på den lilla orten Klippan då de drabbas ganska hårt av inbrott. Det är inte bara ett inbrott utan det upprepas hela tiden. En del har haft fyra fem inbrott i sina butiker. Så här är läget på många små platser. Vad jag är bekymrad över är det jag skrev i min inledning i frågan. Man har alltså dragit ned på antalet poliser. Man stängde Polishögskolan i ett antal år, vilket gör att vi har polisbrist i landet, exempelvis på småorterna. Klippan är en av dem. Man har egentligen åtta tjänster men bara fem är besatta. Jag är väldigt orolig för den här utvecklingen och för vad som skall ske. Snart kommer sommaren igen, och då blir det säkert ytterligare besvärligheter. Förra sommaren tömdes nästan de små polisstationerna. Man fick stänga helt och hållet för att upprätthålla ordningen på de större orterna. Jag undrar: Vad vill justitieministern säga till dessa handelsmän i Klippan eller på andra små orter som är trötta på inbrott efter inbrott? Hur skall man praktiskt lösa polisbristen på små orter? Vad anser justitieministern? I svaret som jag erhöll påtalade justitieministern även att man har fått utökade resurser. Men om jag har förstått det hela rätt är den här utökningen av medel till för att täcka lönekostnader, och det täcker inte ens totala lönekostnader när polisen har en eftersläpning på ett år. Jag har blivit informerad om att om den här utvecklingen fortsätter och om man inte kan lösa problemen inom en snar framtid måste man kanske trots polisbrist snart nog varsla anställda.
Fru talman! Först den mer övergripande frågan om polisen i allmänhet. Jag vill upprepa det jag tidigare sade i mitt svar och även lägga till att när det gäller innevarande år borde inte ekonomin vara något problem för polisen. Det är tvärtom så att Rikspolisstyrelsen bedömer att polisens skuld kommer att betalas helt och hållet under det här året och att det också kan bli ett överskott. När det gäller framtiden återkommer regeringen i vårpropositionen om de ekonomiska förutsättningarna för 2000-2002. Så till frågan om vad människorna i Klippan skall göra. Jag utgår från att Maud Ekendahl, när hon var där och träffade dem tillsammans med polis och andra företrädare för samhället, berättade om den stora satsning som görs i landet när det gäller att mobilisera alla de resurser samhället har för att i större utsträckning förhindra och förebygga brott. Den kunskap vi har skaffat oss och den insikt vi numera har är att vi måste använda det vi vet om brottsligheten, om när, var, hur och ibland t.o.m. av vem brotten begås. Vi måste använda den kunskapen för att förhindra brottsligheten, liksom den insikt och det gensvar vi har fått från samhällets olika delar på uppfattningen att det inte är bara polisen som skall bekämpa brottsligheten. Nästan varje funktion i vårt samhälle, från regering och riksdag ända ned till förälder och varje vuxen i vårt samhälle, har ett ansvar för att förhindra och förebygga brott. Handeln i Klippan kan också medverka till detta och få stöd från andra delar av samhället i den uppgiften. Man vet ganska säkert vilka som begår inbrotten, när de sker och vad som kan göras för att bevakning och ingripande bättre skall kunna koncentreras på problemet. Det är det som sammanfattningsvis kallas för det problemorienterade arbetssättet. Jag utgår från att Maud Ekendahl redogjorde för det vid mötet i Klippan. Med hjälp av den typen av insatser kan vi se att på ort efter ort i vårt land brottsligheten sänks och tryggheten ökas bl.a. för den lokala handeln. Därutöver - som jag sade i mitt svar, Maud Ekendahl - trodde jag att den tiden var förbi när vi isolerat såg till en liten ort och dess bemanning av poliser i förhållande till behovet av polisresurser. En liten ort skall kunna räkna med att de resurser som länet, myndigheten, förfogar över också står till den lilla ortens förfogande när behov uppstår. Det är så verksamheten organiseras, dvs. för att säkerställa att det verkligen finns polisresurser när de verkligen behövs. De skall inte splittras upp och placeras ut vid polisstationer där det åtgår resurser för att hålla polisstationerna öppna dygnet runt - det är en omöjlighet, så har det aldrig varit och så kommer det inte att vara i framtiden. Men det skall finnas en organisation och ett system som skall säkerställa att det går att snabbt och smidigt få tillgång till de stora resurser som varje länspolismyndighet har. Detta gäller även Klippan. Jag utgår från att Maud Ekendahl berättade om detta vid mötet.
Fru talman! Helheten tas givetvis upp vid en diskussion. Jag har tagit upp detta problem eftersom det inte finns tillräckligt med polisresurser. Jag har ett förslag, justitieministern, som jag vill testa om det över huvud taget är gångbart. Det försvann ett tusental personer som var 58 år och äldre i samband med att de fick ta ut förtida pension. Det var, och är, oftast mycket duktiga utredare. När det inte går att täcka tjänsterna med poliser, kan det vara gångbart att man under en viss period kunde höra sig för om de som går hemma kan komma tillbaka till organisationen och utreda brott. De poliser som nu sitter och utreder brott skulle kunna gå ut i verksamheten och därmed fylla upp tjänsterna på ett helt annat sätt. Det är ett förslag. Man måste ta tag i ett stort problem och försöka hitta varje lösning som finns. Jag vill höra vad justitieministern har att säga om det. Givetvis skall alla hjälpa till att förhindra och förebygga brott. Men det finns en tendens i vissa delar av landet att näst intill bygga upp medborgargarden. Det kan väl inte vara rätt och riktigt att människor som betalar skatt för att få känna trygghet och få hjälp av polisen, nu skall lägga över ansvaret på handelsmän eller andra som bor på orten. Det finns en oro, justitieministern. Jag står inte här och hittar på saker och ting. Handelsmännen är trötta på att få inbrott efter inbrott i sina butiker, och de behöver hjälpen.
Fru talman! Det senaste inlägget från Maud Ekendahl gör mig orolig. Av det inlägget framgick att Maud Ekendahl antagligen inte alls berättade om den utveckling som sker i samhället när det gäller att i ökad utsträckning förebygga och förhindra brott och att uppmuntra det medborgerliga engagemanget i arbetet. Jag blir djupt oroad över att Maud Ekendahl sätter likhetstecken mellan medborgares engagemang och medborgargarden. Vi har inga medborgargarden i vårt land. I de enstaka fall där det medialt har påståtts att det är så har det vid närmare granskning visat sig vara udda företeelser som inte har fungerat som något systematiskt inslag i samhällslivet. Det systematiska inslaget av medborgarengagemang består i Farsor och morsor på stan, Nattöga i samarbete med polisen och andra initiativ av den typen där medborgare deltar och där även det lokala näringslivet fyller en viktig funktion. Det handlar inte om att lägga över ansvaret, utan det handlar om att var och en tar sitt ansvar, att komma bort från situationen att tro att det är någon annans ansvar att öka tryggheten i vårt samhälle. Det är allas vårt ansvar. Vi behöver fler poliser. Maud Ekendahl vet mycket väl att i den senaste budgetpropositionen, som riksdagen har ställt sig bakom, har statsmakterna beslutat om att öka antalet poliser. Vår ambition är att bekämpa brottslighet. Den utveckling som samhället genomgår med ökad internationalisering osv. leder till att det behövs fler poliser. De nya resurserna kan användas för att anställa civil personal, experter av olika slag, för att användas i utredningsarbetet. Som justitieminister avstår jag från att ge pekpinnar till cheferna på myndigheterna om hur de skall organisera det inre arbetet för att åstadkomma resultat. Jag tror att de professionella poliserna är bättre på det än vi politiker.
Fru talman! Det är en märklig politik regeringen för. Låt oss gå tillbaka till när ni kom till makten 1994. Ni har sedan dess gjort neddragningar inom polisväsendet till den milda grad att man nu är nedkörd i botten. Nu är regeringen beredd att göra vissa satsningar. Nu står vi här med en polisbrist. Jag har gång på gång påtalat detta att Polishögskolan stängdes. Varför stängde ni skolan? Man kan inte stänga skolor och sedan tro att det växer upp kompetens hos färdiga poliser som svampar ur jorden. Det måste finnas kontinuitet i den egna verksamheten. Jag vill bestämt säga att det är en mycket märklig politik som socialdemokraterna har bedrivit under dessa år. Jag kan inte bortse från att jag är politiker vald i min valkrets. Då har jag rätt att ta upp frågor här. Jag trodde att justitieministern ibland läste tidningarna. "Kommunstyrelsen har möte och länspolismästaren får komma till Åstorp." "Antalet brott ökar kraftigt." Justitieministern säger i sitt svar att den preliminära statistiken över det totala antalet polisanmälda brott visar att brottsnivåerna i stort sett är desamma för 1997 och 1998. Jo, jag tackar! Men det var mellan 1996 och 1997 som det blev en kraftig ökning, och anmälningarna ökade till 1,2 miljoner. Det var inte många av dem som sedan blev utredda. Varför skriver man så i tidningen? Varför säger polisen i Klippan att det har skett en kraftig ökning av brott? År 1997 anmäldes 1 693 brott i lilla Klippan mot 1 945 år 1998.
Fru talman! Jag har några korrigeringar, Maud Ekendahl. Det var inte efter det att vi tog makten i slutet av 1994 som de stora neddragningarna hos polisen skedde. Är Maud Ekendahl helt okunnig om att den stora neddragningen inom polisen beslutades 1992, för sju år sedan? Skolan har aldrig varit stängd. Däremot togs inte nya elever in under två år. Det är en viss skillnad. Utbildningen har fortgått hela tiden. Det kan mycket väl vara att brottsligheten har ökat i Klippan. Men Maud Ekendahl generaliserar detta över hela landet. Vi skall vara lite noga med fakta. Om det sker en ökning på en viss ort, är det naturligtvis en signal till den orten, inte minst i kommunen, att i samarbete med polisen hitta former för att vända den utvecklingen. Det är det hela det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet går ut på. Jag har ingen närmare information om vilka beslut kommunen har fattat om att t.ex. inrätta brottsförebyggande råd för att på så sätt samla kunskap och kompetens inom kommunen för att angripa de bakomliggande orsakerna. Jag hoppas att det är så. Den kommitté vi tillsatte i samband med det nationella brottsförebyggande programmet åkte land och rike runt och mobiliserade kommunerna för att starta ett arbete med brottsförebyggande råd. Vi har tredubblat antalet brottsförebyggande råd i landet. Möjligtvis är Klippan fortfarande ett sådant område där detta engagemang inte finns. Förhoppningsvis kommer det, därför att det är nödvändigt. Vi skall satsa på fler poliser och utvecklad polisverksamhet, men den måste ha möjlighet att samarbeta med resten av samhället. Det gäller hela vårt land och alla orter. Det krävs att alla politiker medverkar till det och inte motarbetar den utvecklingen.

Fru talman! Göte Jonsson har frågat mig på vilket sätt jag vill värna om polisernas skydd i samband med deras tjänsteutövning. Göte Jonsson har i sin interpellation hänvisat till en dom av Göta hovrätt. Inledningsvis skulle jag vilja klargöra att domen innebar att hovrätten ändrade tingsrättens dom i skadeståndsdelen och ogillade yrkandet om s.k. kränkningsersättning. Tingsrättens fällande dom i brottsmålsdelen står däremot fast, och den tilltalade har alltså dömts för bl.a. ofredande för att ha spottat en polisman i ansiktet. Jag delar Göte Jonssons uppfattning att det finns anledning att se allvarligt på angrepp som sker mot poliser i deras yrkesutövning. Poliser löper särskilda risker för att utsättas för våld och annan kränkande behandling i tjänsten och har därför ett särskilt behov av skydd mot detta. Detsamma gäller även vissa andra yrkesgrupper. Denna uppfattning kommer också till uttryck i både lagstiftning och praxis. En viktig reglering i sammanhanget är straffbestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman. Påföljden för dessa brott är fängelse i högst fyra år eller om brottet är ringa böter eller fängelse i högst sex månader. En omständighet som kan beaktas vid val av påföljd och vid straffmätningen är just att den som angripits löper risk för att utsättas för övergrepp i sin tjänsteutövning, som t.ex. en patrullerande polisman. Den praxis som finns på området visar också mycket riktigt att domstolarna i viss mån är restriktiva med att döma till villkorlig dom eller någon annan typ av icke frihetsberövande påföljd för våld mot polismän. Högsta domstolen har uttalat att när det gäller våld mot bl.a. polismän bör en icke frihetsberövande påföljd komma i fråga endast om den tilltalades personliga förhållanden talar för det med särskild styrka. De straffrättsliga bestämmelserna och domstolarnas tillämpning av dessa visar således att samhället ser allvarligt på den här typen av brottslighet. Det fall Göte Jonsson refererar till rörde också en talan om skadestånd för lidande som tillfogats på grund av kränkning genom brott. En bestämmelse om kränkningsersättning finns i Ersättningen har också inslag av upprättelse för den förnedrande och kränkande behandling som den skadelidande utsatts för. Bestämmelsen har särskilt stor betydelse vid sexualbrott men tillämpas även vid misshandel och andra våldsbrott och vid mindre allvarlig brottslighet, som exempelvis ofredande. En förutsättning för rätt till kränkningsersättning är att den som kränkts genom brott mot sin person, frihet, frid eller ära därigenom tillfogats ett lidande. För att ett lidande skall anses ha uppkommit krävs i dag att det är fråga om en viss allvarligare kränkning av den personliga integriteten. Vad som är en sådan kränkning som berättigar till ersättning måste bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Den bedömning som gjorts i det fall som Göte Jonsson hänvisar till kan jag som justitieminister inte kommentera. Målet handläggs för övrigt fortfarande eftersom hovrättens dom överklagats till Högsta domstolen. Jag vill informera Göte Jonsson om att frågan om kränkningsersättning är aktuell i ett lagstiftningsärende i Justitiedepartementet. Min utgångspunkt är att detta arbete skall resultera i en tydligare bestämmelse i denna del som skall berättiga till full ersättning för dem som utsätts för allvarliga kränkningar genom brott. Jag följer därför med stort intresse vilken utveckling som sker i rättspraxis och hur domstolarna tolkar den nuvarande bestämmelsen. Jag räknar med att en lagrådsremiss skall kunna beslutas till hösten.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret på interpellationen. Jag skulle vilja börja med att säga att om vi inte skyddar svensk polis, hur skall vi då kunna kräva att polisen skall skydda oss? Det här gäller egentligen både det lagreglerade skyddet och frågan om ersättning vid skada och vid kränkning. Egentligen tycker jag, fru talman, att den här diskussionen och debatten är märklig i sig. Den skulle egentligen aldrig behöva föras. Om vi går ut och talar med folk ute på gatan eller i hemmen tror jag att vi finner att det ligger väldigt klart förankrat i det allmänna rättsmedvetandet att poliser inte skall behöva tåla mer än vad vi som enskilda medborgare behöver tåla i olika sammanhang. Rättspraxis när det gäller ersättningen är ju nu att svenska poliser i vissa fall får arbeta och göra ingripanden på egen risk. Så kan det inte vara. Det allvarliga är den utveckling som har blivit, den rättspraxis som har skapats i det här sammanhanget och när det gäller den här frågan. Vi vet från tidigare interpellationsdebatter att polisen jobbar under besvärliga förhållanden, med omorganisationer, förändringar, personalminskningar och olika problem. Man har allmänhetens ögon riktade på sig i en omfattning som man inte har haft förr. Det är ökade anmälningar mot polisen när det gäller ingripanden i svåra situationer osv. Man utnyttjar en ställning gentemot polisen vid olika ingripanden. Det här är allvarligt, och det måste sättas in i det stora sammanhanget. Att bli spottad i ansiktet vid ingripanden utifrån ett klart uppsåt är givetvis kränkande också för en polis. Det är inte bara kränkande, utan det innebär också en risk för smittspridning. Poliser får jobba i sådana miljöer att även den risken är påtaglig. Då säger man att polisen skall vara beredd att tåla, att polisen skall ha större mental beredskap än vi övriga. Det är detta som är det allvarliga, därför att då råder inte likhet inför lagen när det gäller ersättningsreglerna. Domstolarna fattar beslut. Brottsoffermyndigheten säger att polisen skall tåla, att polisen skall ha en bättre mental beredskap. Så får vi en självgenererande effekt av detta. Det är ju detta som är det allvarliga: Var ligger stoppgränsen? Om man skall tåla att bli spottad i ansiktet, hur mycket kroppslig skada skall man i övrigt tåla? Här finns också gränsdragningar, där jag menar att man har överskridit vad som är rimligt i det här sammanhanget. Måste inte polisen ha minst samma skydd som vi övriga när det gäller de här frågorna i anslutning till ingripanden? Jag tycker att det är bra att justitieministern nu skall se över detta i en utredning. Jag skulle vilja fråga: Är det möjligen detta som är orsaken till översynen? Det skulle vara bra om justitieministern kunde redovisa något om bakgrunden till denna översyn. Om det är så att detta bl.a. är en av orsakerna tycker jag att det är ett fall i rätt riktning. Jag vill fråga just om detta. Min konkreta fråga är ändå: Skall inte polisen ha samma skydd som vi har som svenska medborgare i andra sammanhang när polisen gör ingripanden utifrån det allmänna uppdrag som polisen faktiskt har?
Fru talman! Göte Jonsson frågar om polisen inte skall ha minst samma skydd som vanliga människor i liknande situationer. Svaret är tydligt i vår lagstiftning: polisen skall ha mera skydd. Det är därför vi har särskilda bestämmelser om våld mot tjänsteman. Det förekommer ibland att jag får brev från allmänheten som undrar varför angrepp på vissa personer, t.ex. poliser, skall bedömas strängare än angrepp på en vanlig person. Den reaktionen är inte ovanlig i samhället. Jag försöker då förklara att vi vanliga kan träda tillbaka och behöver inte utsätta oss för risker, men av vissa tjänstemän, bl.a. polisen, kräver vi att de utför sitt jobb, inte backar och ser till sin egen säkerhet. Med risk för skada på sin egen person måste de utföra en uppgift. Därför har vi särskilda regler till skydd för sådana tjänstekategorier, bl.a. polisen. Frågan om polisen skall ha minst samma skydd är helt fel ställd, Göte Jonsson. De skall ha mer. Men sedan har vi också frågan om skadestånd och kränkningsersättning som är en lite specifik fråga vid sidan av det skydd som de straffrättsliga reglerna ger. Jag vill kanske ändå upplysa Göte Jonsson om att det inte är så att praxis generellt säger att en polisman inte skulle ha rätt till kränkningsersättning om han blir angripen genom att bli spottad i ansiktet. Det finns fall från domstol som visar att en polisman mycket väl i den situationen kan ha rätt till kränkningsersättning. Det är därför jag understryker att i det arbete som nu pågår har vi anledning att studera praxis för att se hur domstolarna i olika typer av situationer där man måste ta hänsyn till alla omständigheter har använt den lagstiftning som vi har. Jag kan föreställa mig att det kan finnas anledning att i en kommande lagrådsremiss möjligen trycka hårdare på att poliser skall ha ersättning för allvarliga kränkningar som de utsätts för i sin tjänst. Särskilt tror jag att man kanske skall betona att man oftare skall ge ersättning när det gäller vissa gärningar som uppenbart har ett integritetskränkande syfte. Det är den typen av överväganden jag tror att vi har anledning att göra för att tydliggöra det synsätt som vi har och på det viset förskjuta praxis i framtiden i en annan riktning. Nej, den här lagrådsremissen har inte tillkommit för att det i en domstol icke har utdömts skadestånd till en polisman för att han blivit spottad i ansiktet. Det är långt större och vidare frågor under många år som ligger bakom den här lagrådsremissen. Men det hindrar inte att även denna lilla specifika fråga är av stort intresse och skall beaktas i lagrådsremissen.
Fru talman! Jag är väl medveten om lagen när det gäller brott mot tjänsteman. Jag blir lite bekymrad när justitieministern säger att detta är en liten fråga. Jag tycker principiellt att det faktiskt är en stor fråga. Justitieministern skriver i sitt svar att polisen har ett särskilt behov av skydd mot kränkningar i tjänsten. Här ser vi ju att praxis har utvecklats tvärtom, och då jämställer jag lagstiftningens skydd med ersättningsreglerna i de här sammanhangen. Det är faktiskt inte så, justitieministern, att ersättningsreglerna är ointressanta. Ersättningsreglerna speglar hur vi ser på skyddet som sådant i de här olika sammanhangen. Ersättningsreglernas syfte är ju att lindra verkningarna av kränkningen och att se till så att det inte blir allvarliga kränkningar av integriteten. Då är det väl ingen tvekan om, även om det har funnits sådana fall som justitieministern talar om där man har fått ersättning, att det ju nu är generella skrivningar som det hänvisas till. Jag är medveten om att HD nu skall pröva den här situationen, och det tycker jag är bra. Men både hovrätten och Brottsoffermyndigheten har ju klart slagit fast att en polisman får tåla mera i tjänsten än vad en vanlig medborgare skall tåla. Jag skulle vilja säga precis tvärtom. Det är ju mycket värre för en polisman att i tjänsten bli utsatt för denna förnedrande handling av flera skäl. Polismannen skall behålla sinnesnärvaron för det första. Det skall i och för sig vi också göra, men det är inte lagreglerat på samma sätt. Polismannen är uniformerad. Polismannen har allmänhetens ögon på sig på ett helt annat sätt. Ta t.ex. att man skall ingripa i en folksamling och blir bespottad i ansiktet. Då uppmärksammas detta ännu mera och kränkningen blir ännu mera tydlig än om jag som privatperson skulle råka ut för samma handling. Vi måste se till att signalerna på detta område också blir mycket klara. Det är ingen liten fråga, fru justitieminister; det är faktiskt en viktig fråga. Är det inte rimligt att allmänhetens företrädare inte skall behöva tåla mera än allmänheten själv i dessa sammanhang? Det måste ju vara så att likhet inför lagen skall gälla också beträffande kränkningsersättning. Även om justitieministern nu säger att det här ingalunda var orsaken till att man ser över de här reglerna - och det kan jag i och för sig ha förståelse för, att det inte enbart är den frågan som gör att man skall se över reglerna - så tycker jag ändå att detta inte är någon liten fråga i sammanhanget. Den kan vara liten när det gäller belopp, men den är viktig när det gäller signaler. Därför tycker jag att det finns anledning att mycket klart understryka detta.
Fru talman! Göte Jonsson, som jag sade i mitt förra inlägg är arbetet med att se över de skadeståndsrättsliga regler vi har när det gäller ideell skada ett stort arbete som har pågått under lång tid. Det är ett vitt område med många juridiska komplikationer, intressanta sådana. I det sammanhanget är kränkningen av en polisman i form av att han blir spottad i ansiktet en liten fråga när det gäller omfattningen av det hela. Det tror jag att Göte Jonsson också kanske förstår. Icke desto mindre är den, som jag sade, mycket viktig, och det är därför vi skall överväga den särskilt i det arbetet. Jag tycker ändå att Göte Jonsson på något vis inte gör så väldigt tydligt att det viktiga i det här sammanhanget ju trots allt är de straffrättsliga reglerna. De skadeståndsrättsliga reglerna bygger på andra principer än de straffrättsliga, och det är oerhört viktigt att vi har en väldigt tydlig straffrätt som skyddar de människor som utsätts för särskilda risker i sitt arbete. Även när det gäller de skadeståndsrättsliga reglerna är det naturligtvis oerhört viktigt att just kategorier som utsätts för risker har en möjlighet att få ersättning för den skada som de lider. Den ideella skadan och kränkningsersättningarna är av en annan natur. Det är andra resonemang som förs där. Som jag sade tidigare tror jag att det man kanske behöver göra i förarbetena till denna lagstiftning är att ytterligare understryka att det är viktigt att poliser får ersättning för allvarliga kränkningar som de utsätts för i tjänsten. Jag tror att Göte Jonsson kan hålla med om att det är den typen av resonemang som vi bör föra.

Herr talman! Jag tycker att de straffrättsliga och de skadeståndsrättsliga reglerna är två viktiga grenar på samma rättstrygghetsträd. Det är väl riktigt att de skadeståndsmässiga reglerna har förändrats t.ex. i sådana här sammanhang. Men jag menar att det ändå är orimligt, även när det gäller de skadeståndsrättsliga reglerna, att polismän inte skall ha samma skydd som vi övriga medborgare har. Det är bra att vi har en straffrättslig lagstiftning som lyfter fram tjänstemannen i sin verksamhetsposition. Sedan kan man ifrågasätta om den lagen och det skyddet är tillräckligt även i det här fallet, utifrån hur praxis har utformats. Men det är i och för sig en annan fråga. Men det är ju inte bra att de som arbetar för att upprätthålla lag och ordning inte har samma rätt när det gäller de skadeståndsrättsliga reglerna. Det måste de få. Min sista vädjan i den här debatten till justitieministern är: Se till så att polismän inom ramen för de skadeståndsrättsliga reglerna får minst samma skydd som vi övriga medborgare, också när det gäller rätten till skadestånd. Detta är en viktig signal, både inåt inom poliskåren och utåt gentemot allmänheten.

Herr talman! Jonas Ringqvist har frågat mig vilken strategi den svenska regeringen har för att garantera trygga livsmedel till svenska konsumenter och om jag är beredd att ta initiativ för att samla olika intressegrupper till ett brett motstånd för att hålla farliga produkter borta från den svenska marknaden. Målet för den svenska livsmedelspolitiken är att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. Inom Jordbruksdepartementet är en handlingsplan för ökat konsumentskydd på livsmedelsområdet under utarbetande. Där beskrivs bl.a. arbetet med att skydda de svenska konsumenternas hälsa genom att se till att de livsmedel som finns på den svenska marknaden är säkra att konsumera. Även EU:s livsmedelspolitik syftar till att säkerställa ett tryggt och hälsosamt livsmedelsutbud och att skydda konsumenternas intressen. Jordbruksdepartementets handlingsplan om livsmedel kommer också att beskriva det svenska arbetet med att stimulera till säker livsmedelsproduktion inom hela EU området. Handlingsplanen kommer att kopplas till en konsumenthandlingsplan, som för närvarande utarbetas inom Finansdepartementet. Därtill kommer att även EU har en treårig konsumenthandlingsplan. 2001 har just börjat gälla. I Sverige anser vi att livsmedelsproduktion skall ske under former som tillfredsställer konsumenternas krav på säkra livsmedel av hög kvalitet och att det finns ett tydligt samband mellan det sätt på vilket jordbruket och djurhållningen bedrivs och kvaliteten hos de livsmedel som blir resultatet. Konsumenterna blir alltmer medvetna om olika produktionsmetoder som används inom jordbruket. De svenska konsumenterna har t.ex. stora krav på djurskydd och etik inom lantbrukets djurhållning. Svensk djurhållning präglas av ett gott djurskydd och en god djurhälsa. Ohälsa bland djuren undviks i första hand genom förebyggande djurhälsovård, vilket innebär att användandet av antibiotika och andra läkemedel är relativt litet. Detta bidrar till att konsumenterna kan känna förtroende för de animala livsmedlen. Det svenska synsättet vinner alltmer gehör inom EU till följd bl.a. av Sveriges tydliga budskap att välbefinnandet hos djuren i animalieproduktionen och hygienen i djurhållningen och i jordbruket i övrigt påverkar det slutliga livsmedlet och att det därför är viktigt att hela kedjan inom livsmedelsproduktionen håller hög standard för att det skall bli en god slutprodukt till konsumenternas fromma. Den svenska synen innebär bl.a. att djurfodret skall vara hälsosamt för djuren och inte innehålla onödiga tillsatser och främmande ämnen. Genom minskad användning av antibiotika i djurhållningen minskar riskerna för att antibiotikaresistens överförs via livsmedel till människor. Det är också viktigt att få ökade kunskaper om smittspridning från djur till människa, t.ex. när det gäller EHEC-bakterien, och om smittspridning i kretsloppet så att eventuella smittkedjor kan brytas och sjukdomsutbrott förhindras. Baserat på vetenskapligt material beslutade ministerrådet i december 1998 att återkalla godkännandet som fodertillsatser av de antibiotika som utgör den största risken för människors och djurs hälsa, dvs. de antibiotika som används även som läkemedel. Efter detta beslut återstår fyra antibiotikasubstanser som godkända fodertillsatser inom EU. Den svenska regeringen beslutade i december 1998 att utlösa den s.k. skyddsklausulen i EG:s direktiv om fodertillsatser. Härmed kan Sverige upprätthålla sitt totalförbud mot användning av antibiotika som tillväxtfrämjare även efter att det fyraåriga undantaget enligt anslutningsfördraget löpt ut. Kraven på säkerhet skall givetvis gälla alla livsmedel, även de som t.ex. produceras med genteknik. Varje tillämpning av genteknik är förenad med en omsorgsfull prövning, som inbegriper effekter på människors hälsa och säkerhet samt beaktar miljöeffekter och etiska frågeställningar. När det gäller livsmedelstillsatser, i synnerhet azofärgämnen, anser regeringen att det är viktigt att så långt som möjligt minska användningen av dessa tillsatser. Sverige avser därför att även i fortsättningen arbeta för att gemenskapsreglerna på detta område förbättras. Att EG-domstolen i november 1998 bestämde att Sverige inte har rätt att förbjuda avel med djur som har godkänts för avel i en annan medlemsstat betyder inte att den svenska kampen mot avel med djur med genetiska defekter har avstannat. Jag kommer att fortsätta arbeta för att det svenska synsättet på avel med sådana djur får genomslag i EU och att gemenskapsreglerna om avelsvärdering i större utsträckning än i dag måste ta hänsyn till djurens välbefinnande. Frågan har vidare ställts om jag är beredd att ta initiativ för att samla olika intressegrupper till ett brett motstånd för att hålla farliga produkter borta från den svenska marknaden. Redan i dag har jag en allsidig dialog med berörda intresseorganisationer. Detta är pågående och kontinuerliga kontakter. Även allmänheten bidrar i hög grad till en helhetssyn på frågorna med åsikter och värdefulla sakuppgifter genom brev, e-post och telefonsamtal. Den samsyn på livsmedelsfrågor som kommer till uttryck i dessa kontakter finner jag mycket glädjande och positiv. Denna mycket viktiga dialog kommer naturligtvis att fortsätta. Med kännedom om de svenska konsumenternas vakenhet och intresse för livsmedelsfrågorna tror jag inte att regeringen organiserar "ett brett motstånd" kring de problem som finns. Vi kommer i stället att koncentrera oss på det arbete som redan bedrivs med att sprida kunskap och aktivt verka för en spridning av den svenska synen på djurhållning och livsmedel.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Det är självklart att vi har en gemensam grundläggande syn på frågan om trygga livsmedel. Synen att vi i Sverige skall driva en produktion som ger hög kvalitet på maten delas ju av de flesta i Sverige, och det är naturligtvis mycket positivt. Ändå kan vi som konsumenter inte känna att de livsmedel som finns i affären är säkra. Produkter som egentligen inte borde höra hemma på den svenska marknaden finns att köpa i våra butiker. Därför är det som Margareta Winberg redovisar i sitt svar inte tillräckligt. Margareta Winberg berättar i svaret vad hon gör på området: · Hon är engagerad för att påverka EU att förbjuda azofärgerna och för att minska antibiotikaanvändningen. · Sverige har utlöst skyddsklausulen för att förhindra att man i Sverige skall kunna använda antibiotika som fodertillsats. · Hon arbetar för att få igenom det svenska synsättet på avel med Belgian blue även i resten av EU. Allt det här är självklart positivt. Men vi konsumenter kan ändå inte känna trygghet i att de livsmedel som finns i affärerna är säkra. Jordbruksministern hänvisar till de medvetna konsumenterna. Men hur mycket anser jordbruksministern att en konsument egentligen skall kunna? Personligen vet jag att mina kunskaper är begränsade, trots att jag är engagerad i frågan. Jag antar att många med mig inte vet vad man skall eller bör välja. Jag vet t.ex. inte E-nummer på allt som jag egentligen inte vill äta. Det är inte lätt att vara en medveten konsument. Ibland är det dessutom dyrt. Nu tillhör ju vi - jordbruksministern och jag - dem som har råd att välja. Men alla har inte den möjligheten. Jag undrar därför om jordbruksministern anser att trygga livsmedel skall få bli en klassfråga på det sättet. För mig är svaret självklart nej. Då kvarstår bara att verka för att alla livsmedel på den svenska marknaden är trygga och säkra. Här har vi ett politiskt ansvar att ta. Nu har vi begränsade möjligheter att lagstifta på området. Men som politiker har vi fortfarande möjlighet till opinionsbildning. På det här området har jordbruksministern ett särskilt ansvar att använda den möjligheten. Jag hoppas därför fortfarande att Margareta Winberg vill lägga mer kraft på de här frågorna.
Herr talman! Man kan naturligtvis alltid hävda att vi skall göra ännu mer. Det är ju ett mått som är odefinierbart. När har man gjort nog? Det är lite svårt att definiera det, och till dess att man har gjort den definitionen går det naturligtvis att säga: Gör mer, gör lite till! Jag är naturligtvis öppen för idéer om hur man kan göra lite till för att regeringen och jag själv skall bli ännu duktigare på det här området. Det är också så, som Jonas Ringqvist säger, att man måste arbeta på många olika områden. Mitt och kanske också riksdagens specifika ansvar är ju lagstiftningen, som möjligen kan förbättras. Jag ser inte i dag exakt hur det skulle gå till, men det är möjligt att det går att göra. Men vi skall heller inte underskatta regeringens och riksdagens andra instrument, som är opinionsbildning. Där har vi ett gemensamt ansvar. Men vad jag menade med min slutkläm i svaret var att regeringen som regering inte kommer att gå ut och organisera en motståndsrörelse mot farliga livsmedel. Det ligger inte riktigt på regeringens bord att göra det. Som person kan jag gärna delta i en sådan kampanj eller vad man skall kalla det, men det ankommer inte på mig att starta den. Jag tror att det vore fel. Vi har ju i många andra sammanhang också hävdat att vi skall försöka att få ett underifrånperspektiv på olika frågor, och inte minst i den här frågan är det viktigt att ha de många människorna med sig i en sådan kampanj, motståndsrörelse eller vad vi nu vill kalla det. Också riksdagsledamöter har en unik chans att dra i gång en sådan rörelse. Det har visat sig på andra områden - energiområdet är ett - att det går att åstadkomma en väldigt stark organisering om det bara är någon eldsjäl som börjar. Här kan vi alltså arbeta med lagstiftning och opinionsbildning och inom EU; det är ju lite speciellt nu när vi är medlemmar. Jag vill ta upp klassaspekten på konsumtionen. Jag är också väldigt medveten om det Jonas Ringqvist säger, dvs. att alla inte har råd att välja. Vad gör vi då åt det? Det är klart att vår jordbrukspolitik, och den gemensamma jordbrukspolitik som vi nu har tagit ett litet steg mot att reformera, spelar en viss roll där. Om det inte går alltför illa kommer det att medföra en viss sänkning av matpriserna. Också där finns det ett informationsproblem. Det har jag känt som varande min uppgift. Jag är inte riktigt färdig med arbetet kring hur det skulle kunna gå till, men efter de tidsödande jordbruksförhandlingarna har jag nu påbörjat ett arbete med att ta reda på hur det skulle kunna gå till att informera om vad bra mat och bra konsumtion är. Jag är inte riktigt säker på att de som är de fattigaste alltid äter på det klokaste sättet också utifrån sin egen plånbok. Jag har en god vän här i riksdagen som brukar säga att det är dyrare att äta pizza än att äta oxfilé. Det handlar lite grann om hur man väljer att handla. Det är en kunskapsfråga, och en kunskapsfråga är också en klassfråga.
Herr talman! Jag tycker att det är positivt att Margareta Winberg börjar prata om de frågorna och tar upp klassproblemet även som en kunskapsfråga. Där har vi ett ansvar som politiker. Det är väldigt positivt att Margareta Winberg pratar om att initiera en sådan diskussion. Det vore jag väldigt tacksam för. När det gäller jordbrukspolitiken, som jordbruksministern också tar upp, kan jag säga att svaret hon gav mycket handlade om de svenska produktionsmetoderna och hur viktiga de är för kvaliteten på maten. Det är naturligtvis helt rätt, men det finns ändå problem i att de svenska produktionsmetoderna ofta är dyrare och leder till att svenska producenter kan ha svårt att konkurrera med producenter i övriga Europa. Om vi i Sverige skall förmås att behålla den svenska modellen måste vi se till att svenska bönder har goda förutsättningar för att konkurrera med andra bönder. På det området har vi det senaste året haft en ganska ensidig och förenklad diskussion om vissa skatter - t.ex. om skatteryggsäcken. Frågan är betydligt mer komplex än så. Jag undrar vad jordbruksministern gör för att få en rättvisande bild av de svenska böndernas konkurrensförutsättningar i förhållande till bönder i övriga Europa. Om vi inte kan visa att den svenska modellen fungerar ekonomiskt är det väldigt svårt att motivera svenska bönder att tycka att den är självklar. Det blir också svårt att övertala övriga Europa om värdet i en miljöanpassad och djurskyddsanpassad produktion.